Herr talman! Jordbruksministern och jag har litet olika uppfattningar på detta område. Jag kan avslöja att vi har med ett yrkande om en parlamentarisk kommitté i vår partimotion på jordbrukets område. Jag hoppas att vi när den motionen behandlas i riksdagen skall ha fått gehör för vår ståndpunkt. Många förändringar blir nödvändiga i vårt jordbruk när vi nu måste banta det. Enligt vad spannmålsgruppen har kommit fram till i sin senaste utredning är en av förutsättningarna skogsplantering på jordbruksmark. Jag tror fortfarande att det vore lättare att klara av den politiska förankringen av sådana beslut om vi fick arbeta i en parlamentarisk kommitté.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om beslutet om statsbidrag till daghemmet Melodigången innebär att andra kommunala barndaghem/förskolor erhåller samma statliga ekonomiska ersättningar ifall de önskar ombilda verksamheten till personaloch föräldrakooperativ. Jag vill först klargöra att daghemmet Melodigången i Malmö sedan länge erhållit statsbidrag för sin verksamhet. Malmö kommun, som tidigare drev daghemmet, beslutade emellertid under hösten att daghemmet skulle läggas ned av besparingsskäl. När det stod klart att beslutet om nedläggning skulle verkställas begärde föräldrar och personal att få fortsätta att driva daghemmet i kooperativ form. En förening bildades för detta, och vederbörliga kommunala organ har godkänt kooperativets övertagande av driften. Det innebär att kooperativet upptas i kommunens barnomsorgsplan och därmed också blir berättigat till såväl reguljärt statsbidrag som kommunalt stöd. Kooperativet har hos regeringen ansökt om medel från anslaget för förnyelseoch utvecklingsarbete, bl.a. för att utveckla arbetsmetodiken för tvåspråkig verksamhet. Regeringen har beviljat det ansökta beloppet. Det rör sig här således inte om det reguljära statsbidraget till barnomsorgen — det ansöker kommunen om i vanlig ordning hos socialstyrelsen — utan om särskilda medel för utvecklingsoch förnyelsearbete. Avsikten med dessa medel är att utveckla barnomsorgen kunskapsoch erfarenhetsmässigt. Varje ansökan prövas mot bakgrund av detta syfte. Skälet till regeringens beslut att bevilja stöd till kooperativet Melodigången är regeringens uttalade önskan att stödja utvecklingen av alternativa barnomsorgsformer som inte drivs i vinstsyfte. Till detta kommer ett speciellt skäl. Huvuddelen av kooperativen inom barnomsorgen har byggts upp av resursstarka föräldrar. I detta fall gavs tillfälle att stödja utvecklingen av ett — Prot. 1986/87:65 kooperativ med bl.a. ett stort inslag av invandrare. 5 februari 1987
Herr talman! Hösten 1986 beslutades att det kommunala barndaghemmet Melodigången i Malmö skulle läggas ned. Barnen skulle i de flesta fall flyttas till ett daghem tvärs över gatan. Beslutet föranledde protester i former som vi i Sverige inte tidigare har varit vana vid: hungerstrejker och polisingripanden. Jag beklagar att statsrådets lokala partikolleger i Malmö underblåste dessa aktioner. Statsrådet har nu presenterat ett mångordigt svar, men på min direkta fråga är svaret nej. Statsrådet är alltså inte beredd att generellt ge tillstånd till föräldrar och personal som i dag finns i den kommunala verksamheten att bilda ett föräldraoch personalkooperativ. Det tycker jag är något förvånansvärt, herr statsråd. Att statsrådet har tvingats in i den situationen tror jag är baserat på det politiska läget i Malmö. Statsrådet har här tvingats vara med om att ”klippa till” de borgerliga partierna i Malmö, trots att de fattat ett beslut i god demokratisk ordning. Herr talman! Till sist: Med tanke på kvaliteten på dagens socialdemokrater i Malmö kan jag förstå att de sysslar med en sådan här verksamhet, men att statsrådet vill leka med förvånar mig trots allt något.
Herr talman! Jag vill starkt understryka att Sten Andersson i Malmö, innan han angriper mig på det här sättet, borde ha läst på litet om hur statsbidragen till barnomsorgen fungerar. Det står nämligen föräldrar som vill bilda föräldrakooperativ helt vidöppet att göra det. Villkoret för att man då skall få statsbidrag till föräldrakooperativet — det statsbidraget är för övrigt jämställt med det statsbidrag som utgår till den kommunala daghemsverksamheten — är att kommunen tar upp detta i sin barnomsorgsplan. Det som är speciellt här är att vi ger utvecklingsmedel till detta föräldrakollektiv, och det har jag försökt motivera i svaret på ett så tydligt sätt som möjligt. Vi har hittills inte haft några föräldrakooperativ med annat än resursstarka föräldrar, och vi har anledning att ge stöd åt andra grupper — inte minst bland invandrarfamiljerna — för att pröva på denna form av barnomsorg. Men då krävs ett särskilt stöd, och vi måste få erfarenheter av hur det stödet skall utformas. Det är anledningen till att vi beviljar dessa särskilda medel, herr talman.
Herr talman! Jag har läst svaret mycket noga, och jag har också tackat statsrådet för det. Kan jag nu få ett konkret svar på min fråga? Om personal och föräldrar på ett dagis inom den kommunala barnomsorgen skulle se fördelar av att bilda ett föräldraoch personalkooperativ, kommer de då att få statsbidrag? Det är den frågan jag skulle vilja ha ett klart svar på från statsrådet Lindqvist.
Herr talman! Jag skall glädja Sten Andersson i Malmö med att svaret är ja och att mitt förra svar innebar precis det. Villkoret är att den kommun där föräldrakooperativet befinner sig stöder och tar upp kooperativet i sin barnomsorgsplan. Då utgår också statsbidrag. Sedan får jag säga, herr talman, att dessa turer är litet egendomliga för att komma från en kommun som nu leds av moderata krafter och där den ledande kommunpolitikern har skrivit en bok om hur det nya Malmö skall drivas. Han lägger i boken tonvikten vid att Malmö skall vara en servicestad. När han kommer in på föräldrainflytandet understryker han mycket starkt att föräldrarna skall ha detta inflytande. Varför då allt detta krångel, när föräldrarna vill driva ett föräldrakooperativ? Varför inte låta dem göra det precis på det sätt som nu sker? Det tog emot att ge dessa föräldrar denna möjlighet, och det tycker jag är typiskt för sättet att se på de här frågorna i Malmö just nu.
Herr talman! Jag skall med största glädje vid ett annat tillfälle debattera Joakim Olléns bok med statsrådet, men den hör kanske inte till saken just nu. För att något klargöra fakta, som jag förstår att man har undanhållit statsrådet, kan jag tala om att när man beslöt att lägga ner detta daghem sade personal och föräldrar bestämt nej till att bilda ett kooperativ. Som moderat har jag ingenting emot att man runt om i Sverige kan bilda kooperativ från ett redan befintligt kommunalt daghem. När statsrådet i dag ger klartecken till en sådan verksamhet skall jag be att få tacka så mycket.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i ett antal kommittémotioner ganska ingående utvecklat sin syn på de olika frågorna inom jordbrukspolitiken. Det betyder att jag här i dag kommer att ta upp några få frågor som det kan finnas anledning att särskilt trycka på just vid detta tillfälle när jordbruksministern befinner sig här i kammaren. Vi konstaterade vid en debatt här i kammaren i höstas att Mats Hellström hade presenterat sig som jordbruksminister på ett mycket fördelaktigt sätt. Överläggningar med jordbrukets företrädare hade från olika utgångspunkter varit bra. Man hade, som det då sades, kunnat avföra en del gamla surdegar från vidare diskussioner. Jordbruksministern skaffade sig således relativt snabbt också ett jordbrukspolitiskt förtroendekapital. Så långt under hösten syntes harmonin mellan staten och jordbruket vara den allra bästa. Men jag kan inte nu underlåta att fästa uppmärksamhet på hur snabbt jordbruksministern var beredd att testa styrkan i detta nyvunna förtroende. Så snart siste mannen i jordbrukets förhandlingsgrupp hade lämnat jordbruksministerns rum plockades propåer fram — jag utgår ifrån att de kom från finansdeparte mentet — innehållande förslag som kanske inte var lika trevliga för jordbrukets intressen. Jag tänker på förslaget om den relativt snabba avvecklingen av livsmedelssubventionerna, som då fördes till torgs och som, om jag förstått rätt, inte hade diskuterats med jordbrukets företrädare. Jordbruket fick också en avgift på statliga lån. Om jag förstått saken rätt var överraskningen för jordbrukets företrädare stor också inför detta. Dessa snabba drag måste rimligen ha överraskat jordbrukets förhandlare, och jag har inte anledning att dra någon annan slutsats än att det kanske var synd att tära på förtroendekapitalet så snabbt, när det hade gått så utomordentligt bra i inledningen. Detta kanske rent av något har försämrat de goda relationer som tidigare byggts upp. Den moderata inställningen i dessa frågor är sådan att vi inte har någon anledning att kritisera att regeringen avser att minska livsmedelssubventionerna. Däremot är vi, vilket jag nyss gett uttryck för, kritiska mot det sätt på vilket dessa avsikter kom att framföras. Vi tycker därutöver att socialdemokraterna har företrätt en ryckig syn när det gäller livsmedelssubventionering. Den har under de senaste fyra fem åren, då ni har innehaft regeringsmakten, varit både upp och ner. Det har inte varit till gagn för vare sig jordbruket eller konsumenterna. Nu visar det sig att regeringen sannolikt inte har majoritet här i riksdagen för att genomföra den föreslagna minskningen av livsmedelssubventionerna med en halvårseffekt av 250 milj.kr. från den 1 januari 1988. Det moderata alternativet ter sig något mer genomtänkt och långsiktigt. Beloppsmässigt är förslagen lika men med den väsentliga skillnaden att vårt förslag innebär att effekten i konsumentledet inte blir mer än hälften så stor, eftersom vi vill att ändringen skall träda i kraft vid halvårsskiftet i år. Vi fäster därutöver stor vikt vid att riksdagen till beslutet knyter en tioårig avvecklingsplan. Ett sådant beslut skulle vara bra för alla berörda parter. Jag tänker säga några ord om statens engagemang beträffande spannmålsöverskottet. Då riksdagen för ett par år sedan fattade beslut om att staten skulle dela kostnaderna med jordbruket på 40-60-basis var det — oaktat att vi inte var helt överens om det — trots allt en framgång. Det gjordes i det sammanhanget en tolkning av ett avsnitt i livsmedelskommitténs överenskommelse om spannmålsöverskottets kostnader, där det kort och gott konstaterades att det efter fem år skulle göras en utvärdering av utfallet. Den dåvarande jordbruksministern föredrog att tolka avsnittet så att statens ansvar skulle avfasas och upphöra efter fem år. Detta var en snöd och inte helt riktig tolkning. Livsmedelskommitténs betänkande var inte så kryptiskt att det gav underlag för detta. Likväl blev det på det sättet. För att man skall kunna komma till en riktig slutsats vill jag här citera ett kort avsnitt ur betänkandet: ”Det ankommer i första hand på jordbruket att aktivt arbeta för att anpassningsåtgärderna på vegetabilieområdet leder fram till att samhällets delansvar i finansieringen av överskottsproduktionen kan upphöra. En utvärdering av anpassningsåtgärderna skall ske efter femårsperiodens slut, varvid en bedömning görs om uppställda anpassningsmål uppnåtts också beträffande kostnadsansvaret.” Det framgår att det inte på något sätt förutsattes att statens stöd skulle upphöra efter femårsperioden. Man ville helt enkelt efter fem år få en klar bild av huruvida anpassningen av vegetabilieproduktionen, i meningen att få en lönsam produktion, hade lyckats eller ej. Då skulle man också få svar på ”om uppställda anpassningsmål uppnåtts också beträffande kostnadsansvaret”. Detta är något helt annat än att på förhand bestämma sig för när man tänker dra sig ur sitt ansvar. Efter denna något kritiska granskning kan jag lugna de lyssnande med att jag drar en mycket försiktig slutsats. Jag gör det mot den bakgrunden att verkligheten sannerligen inte har varit vare sig utredare eller prognosmakare särskilt gunstig. Således var det omöjligt att förutse den dramatiska förändring som skett beträffande världsmarknadspriserna på spannmål. Jag måste erinra om att den kostnad som det föresvävade livsmedelskommittén att dela mellan parterna, staten och jordbruket, var i storleksordningen 400 milj.kr. Dessutom förutsattes beloppet genom anpassningsåtgärder minska. Det har i stället ökat till betydligt över en miljard kronor. Nu vill jag gärna säga att jordbruksministern inte på något avgörande sätt har frångått den uppgjorda 40—60-principen. Med tanke på den storleksordning beloppet har fått är det dock alldeles särskilt viktigt att jordbruksministern också framöver står det svenska jordbruket bi under den omställningsperiod som jordbruket är skyldigt framför allt sig självt. Så länge den omställningsperioden pågår klarar sig inte jordbruket självt. För den skull är den inslagna vägen, om än inte helt identisk med den tolkning som någon gång fanns i jordbruksdepartementet om hur detta skulle lösas i framtiden, och Mats Hellströms sätt att se på detta att föredra, om jag har förstått saken rätt. Jag vill gärna göra den markeringen. I den moderata kommittémotionen har vi i ett avsnitt presenterat vår syn beträffande grunderna för jordbrukspolitiken. Vi konstaterar där att Sverige för sitt oberoende behöver en säker livsmedelsproduktion. Vilka säkerhetsmarginaler man väljer är givetvis beroende på vilken krissituation man önskar gardera sig emot. Så sent som när livsmedelskommittén arbetade garderade vi oss mot en situation helt utan import under en treårsperiod. Detta grundläggande ställningstagande har senare modifierats högst avsevärt. Sverige har nämligen faktiskt aldrig någonsin varit helt avspärrat. Det säger sig självt att handeln under det senaste världskriget på ett avgörande sätt minskade, men den pågick trots allt hela tiden. Detta måste också påverka den bedömning vi nu gör. Det finns därför anledning att peka på att de beredskapsmål som så sent som för två år sedan antogs av riksdagen var överambitiösa med avseende på behovet av åkermark. Senare gjorda beräkningar gör mera troligt att en kristidsimport på minst 20 96 av fredstidsimporten torde vara mer realistisk. Liksom för två år sedan gäller fortfarande att en fråga av avgörande vikt för försörjningen måste klaras, nämligen tillgången på kvävegödselmedel. Vår ammoniaktillverkning, som är en förutsättning för kvävetillgången, täcks endast till högst 15 96 genom svensk produktion. Vårt lands försörjning med ammoniak måste därför långsiktigt tryggas. Denna oro ger vi uttryck för i motionen och föreslår också att detta skall ges regeringen till känna. Detta har på ett avgörande sätt med den försörjningsberedskap att göra som vi trots allt måste ta ställning till. Vad jag nyss har sagt måste beaktas som bakgrund till den nya värdering som jag tror måste komma till beträffande behovet av åkermark. Den nyss redovisade synen på vår beredskapsförsörjning ger givetvis näring åt den för något år sedan så ivrigt diskuterade frågan om hur stor åkerareal vi behöver för att klara en krisproduktion. Med hänsyn till den nyss gjorda bedömningen har självfallet behovet av åkermark i någon mån ytterligare minskat. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att omfattande arealer åkermark måste läggas ner. Vi anser fortfarande att den lyckligaste utvecklingen är om alternativ användning håller fortsatt samma åkerareal som nu i bruk, men vi är inte beredda att ta strid för varje hektar åkermark i varje del av landet. Användningen av åkermark för olika slags produktion såsom energiodling torde i framtiden bli långt mera vanlig. Detta utesluter emellertid inte att viss åkermark också kan komma till användning för skogsodling. I den utredning som förre generaldirektören Ingvar Widén har gjort och som bl.a. innefattade en begränsad förändring av skötsellagen föreslås en viss uppmjukning. Vi har tolkat Widéns förslag så, att det i fortsättningen skall vara möjligt för jordägare att ta en marginell del av åkermarken ur jordbruksproduktion och i stället plantera t.ex. skog. Förslaget innebär vidare att efter ansökan hos lantbruksnämnden fortfarande marginell mark, men ändå i något större omfattning än i det första fallet, skall få planteras med skog. I båda fallen förutsätter jag att det är mark som är av lägre kvalitet eller i förhållande till fastighetens brukningscentrum är illa belägen, som kan komma i fokus. Vi anser att den föreslagna förändringen av skötsellagen är bra. Den ger lantbrukaren möjlighet att efter sina egna ekonomiska bedömningar på bästa sätt använda sin fastighet. En sådan lösning ger samtidigt garantier för att nedläggning av åkermark i någon större omfattning liksom nedläggning av jordbruksmark av bättre kvalitet för skogsproduktion inte kan ifrågakomma. Förslaget ökar helt enkelt jordbrukarens valfrihet beträffande markanvändningen. Det Widénska förslaget i övrigt har vi varit ganska positiva till. Det innebär emellertid inte att vi alltid tycker att det är tillräckligt. Men vi är sannerligen inte bortskämda med förenklingar i detta avseende, och för den skull har vi kanske varit mera positiva än vi borde ha varit. Trots allt finns det väldigt mycket mer att göra. Till detta skall jag återkomma vid ett annat tillfälle. Låt mig bara peka på en del i det hela, den som vi tycker svårtolkade delen i förslaget om sågverksföretagens — som det ser ut nu — vidgade möjlighet att förvärva skogsmark. Detta kommer att ge anledning till en hel del diskussion. Klarhet om vad som avsetts med förslaget efterlyses. Jag tror knappt att det kan vara på det sättet, som en normal genomläsning ger vid handen, att man enbart har gett företräde för sågverk i orten i konkurrens med andra förädlare. Om så vore fallet skulle det kanske inte vara så mycket att bråka om, men vi tycker oss skönja att det ligger något mer bakom, och det vill vi ha reda på.

Herr talman! Den s.k. spannmålsgruppen som regeringen tillsatt för att lösa problemen med vårt växande spannmålsöverskott lämnade sin andra rapport i december 1986. Jag citerar från s. 10: ”Gruppen har sammanfattningsvis konstaterat vad gäller utvecklingen av spannmålsöverskottet och priserna på världsmarknaden att de förutsättningar, som låg till grund för riksdagens beslut om livsmedelspolitiken 1985, i dag är helt annorlunda.

Först skulle animalieöverskotten minskas, och för detta fick näringen det fulla ekonomiska ansvaret. Man förutsatte att spannmålsöverskottet kunde öka när animalieproduktionen drogs ned, men efter hand skulle även detta försvinna. Man räknade med att alternativa användningsområden för överskottsarealen på kort tid skulle kunna anvisas genom forskningsinsatser. Riksdagen beslöt att staten under en femårsperiod skulle ta ett 40-procentigt delansvar för spannmålsöverskottet på sätt som Arne Andersson i Ljung här har redovisat. Av citatet från spannmålsgruppens rapport framgår att det inte har blivit som det var tänkt. Genom en hård prispress och ett tvåprissystem för mjölk går vi — även om det återstår en dryg bit — mot balans mellan produktion och konsumtion av animalier. Men när det gäller spannmålsöverskottet och kostnaderna härför ter sig framtiden bekymmersam. Vi vet nu att det för det första kommer att ta betydligt längre tid att få fram ekonomiskt intressanta alternativ till spannmålsodlingen. Spannmålsgruppen bedömer att vi vid kommande sekelskifte möjligen kan ha tagit i anspråk de 300 000 ha som livsmedelskommittén 1984 beräknade vara överflödiga för ökad ärtodling samt odling av energiskog och skogsplantering. Men då har den areal som behöver disponeras om genom ökad avkastning vuxit till det dubbla. Vidare bedömer spannmålsgruppen — och här stöds man av internationella prognoser — att vi inte fram till sekelskiftet kan räkna med någon höjning av de världsmarknadspriser som genom ökade subventioner ligger långt under våra rörliga produktionskostnader. Flera av de traditionella importländerna har blivit självförsörjande, och i den industrialiserade världen växer överskotten. Vi försöker nu minska överskottet för årets skörd genom att betala för träda med regleringsmedel. Det beräknas att kostnaden för att exportera överskottet från 1986 års skörd kommer att uppgå till ca 1,5 miljarder kronor. Med de trädesersättningar som i år erbjuds lantbrukarna hade det kostat ca 600 milj.kr. att träda så stor areal — ca 400 000 ha — att överskott ej uppkommit. Räkneexemplet visar att det är lönsamt med träda på kort sikt. Men trädessystem är ett passivt sätt att minska exportförlusterna. Satsar vi i stället redan nu motsvarande medel för att stimulera till ökad ärtodling, odling av energiskog och skogsplantering som vi vet kommer, kan vi uppnå långsiktiga positiva effekter. Herr talman! När förutsättningarna för 1985 års jordbrukspolitiska beslut förändrats så radikalt att vi närmar oss årliga exportförluster på uppåt 2 miljarder kronor måste vi ingripa. Det pågår en mängd utredningsarbeten på olika områden inom jordbrukssektorn. Jordförvärvslagen har varit föremål för översyn. Inom departementet utreder man möjligheterna att samordna Norrlandsstödet med regionaloch arbetsmarknadspolitiska stödformer.

På den korta tid som stod till livsmedelskommitténs förfogande och med de motsättningar som då förelåg beträffande jordbrukspolitiken kom livsmedelskommittén inte mycket längre än till att samla in fakta och företa analyser. En ny parlamentarisk utredning bör ta vid där livsmedelskommittén slutade och arbeta fram konstruktiva förslag till förändringar. När vi nu inte längre har något behov att öka produktionen bör miljöhänsynen kunna öka och regleringarna minska på jordbrukets område. För att undvika missförstånd vill jag framhålla att jag med minskade regleringar inte åsyftar en ensidig svensk avreglering och ett borttagande av gränsskydd. I folkpartiets jordbrukspolitiska motion framhåller vi att Sverige internationellt bör arbeta för minskade subventioner och tullar på jordbrukets område. Om en internationell avreglering skulle komma till stånd borde vårt effektiva svenska jordbruk hävda sig väl. Om vi från svensk sida ensidigt skulle proklamera frihandel för jordbruksprodukter, skulle vi visserligen få billiga livsmedel, men vi skulle inte kunna behålla något svenskt jordbruk. Däremot kan vi minska på de interna regleringarna och på den statliga jordbruksbyråkratin. Svenskt jordbruk är så värdefullt för vårt samhälle att dess framtida existens inte får äventyras. Vi påvisar i vår motion vilken stor betydelse jordbruket har — utöver att producera livsmedel — för beredskap, försvar, regionalpolitik, friluftsliv, turism m.m. Men vi påvisar också hur pressad lantbrukarnas ekonomi är på grund av de stora problemen med överskotten. Föreningsbankernas jordbruksbarometer för december månad 1986 visade att vart femte jordbruksföretag i dag går med förlust. Därför är snara ekonomiska förbättringar nödvändiga. Det går att åstadkomma sådana inom nuvarande ramar, om vi genom ekonomiska stimulanser snabbt får till stånd annan produktion än spannmålsproduktion på överskottsarealen. Men då får vi vara beredda på att acceptera viss skogsplantering, i första hand plantering av lövskog i slättbygder, eftersom vi bör bevara det jordbruk som finns kvar i mellanbygd och skogsbygd. Som bas för kombinationsverksamhet betyder det ju oerhört mycket från regionalpolitisk synpunkt. Jag tror inte, herr talman, att det längre föreligger delade meningar om att det är nödvändigt att vi reducerar vår spannmålsproduktion. Därför tror jag att en parlamentarisk utredning, som vi föreslagit, skulle kunna arbeta mycket effektivt. Jag fick vid eftermiddagens frågestund svaret av jordbruksministern att han för närvarande inte är beredd att ta initiativ till en parlamentarisk utredning. Jag hoppas dock att frågan har mognat vid behandlingen av vår jordbruksmotion.

Herr talman! Under 1970-talet hade jordbruket en ganska positiv utveckling. Stämningen bland jordbrukarna var god, och de investerade och hade planer för framtiden. Detta har gjort att vi i Sverige har ett bra jordbruk, som kunnat få fram bra livsmedel till rimliga priser. I dag är situationen den rakt motsatta. Lönsamheten blir bara sämre och sämre, vilket för med sig att allt fler jordbrukare går i konkurs. Under 1970-talet hade staten knappast några förluster på garantilån till jordbruket, men i år kan förlusten bli ca 50 milj.kr. — det är en fantastisk skillnad. Detta leder till en mera negativ inställning bland jordbrukarna. De investerar inte och planerar inte för framtiden på det sätt som de borde göra. Trots detta lägger regeringen nya bördor på jordbruket. Ett exempel på det är avgifterna på kreditgarantin. Det drabbar de sämst ställda, därför att det är de som inte har kunnat låna på annat sätt som har fått detta garantilån. Enligt centerpartiets uppfattning är jordbruket en tillgång och inte en belastning, vilket man ibland skulle kunna tro när man lyssnar på socialdemokraterna. Det finns många kunniga jordbrukare. Åkermarken är ganska bördig. Det finns maskiner och byggnader som har uppförts under de gångna åren och som fortfarande kan användas. Allt detta tillsammans utgör en produktionsapparat som måste användas på ett riktigt sätt. Dessutom är odlingsbetingelserna goda. Om odlingen skall ske utan gifter och med mindre kemikalier har vi en fördel här uppe i Norden, och den bör utnyttjas. Bekymret är i dag att jordbruket producerar delvis fel saker, nämligen livsmedel, och det måste skapas alternativ. Livsmedelskommittén, LMK, skulle ge förslag till vad jordbrukspolitiken, eller livsmedelspolitiken, skulle innebära, men den hade inte särskilt många förslag. Arne Andersson i Ljung sade att utredningen inte var så kryptisk. Jag vet inte vad man skall säga, men den var under alla omständigheter dålig, åtminstone majoritetsförslaget. LMK band fast sig vid idén att det skulle produceras spannmål, om Sverige behövde exportera. Jordbruket skulle klara animalieproduktionen och skapa balans, vilket man är på god väg att göra, med vissa uppoffringar. Det innebär å andra sidan att spannmålsöverskottet blir ännu större. LMK hade alltså inga förslag till hur detta problem skulle lösas, och regeringen har inte heller hittat några. Jag anser att jordbruket i första hand skall producera livsmedel även i fortsättningen, eftersom det finns goda förutsättningar för det. Bl. a. från beredskapssynpunkt är detta viktigt. Jordbruket måste emellertid i ökad utsträckning producera råvaror för energiframställning. Därmed skulle man hjälpa till att ersätta olja och kol för uppvärmning samt kärnkraft när den avvecklas. Jordbruket kan också producera fibrer till massaindustrin, som ropar efter råvaror och är mycket ledsen för att man måste importera så mycket fibrer som man gör i dag. Här skulle alltså jordbruksmarken kunna användas på ett vettigt och bra sätt. Jordbruket skulle kunna producera betydligt mera protein, och därmed kunde inhemska råvaror ingå i djurfodret — råvaror som vore bättre från livsmedelskvalitetssynpunkt än det fiskmjöl som i mängder blandas in i fodret i dag. Också till den fytokemiska industrin skulle jordbruket kunna producera en hel del. Detta är varor som behövs och som nu importeras. Det skulle kunna vara positivt för landet i dess helhet om jordbruket hjälpte till med att framställa dem. Det går dock inte av sig självt, utan samhället har ett mycket stort ansvar för att hjälpa till. Vi har i centerpartiets motion begärt att 250 milj.kr. ställs till förfogande för att stimulera en sådan här övergång under 1987 och 1988. Staten bör ta ett större ansvar för spannmålsöverskottet än 40 96, som övriga partier i princip är överens om, nämligen 60 96. Av dessa 60 90 skulle alltså 250 miljoner användas för detta ändamål. Statsministern sade i sitt anförande här i går att för näringar som tvingas till omställning och har omställningsproblem skall stöd utgå. Jag tar det som ett löfte från statsministern om att så skall ske. Statsministern sade också att det är viktigt att en levande skog finns kvar och att öppna landskap skall eftersträvas. Jordbruket är den absolut bästa förutsättningen för att det skall finnas öppna landskap också i framtiden — annars kommer de att växa igen. Det är särskilt problematiskt i Norrland och i skogslänen. Jag gläder mig åt att det i budgetpropositionen utlovas ett förslag till hur situationen där skall förbättras, och det är ett uppdrag från riksdagen. Oppositionen tvingade fram en riksdagsmajoritet som ställde detta krav på regeringen. Jag är tacksam för att det nu kommer, och jag ställer stora förhoppningar på det. Även många bygder i det övriga Sverige har problem. Jordbruket är, i kombination med skogsbruk och annat, garanten för att bygder skall kunna leva vidare. Här kommer naturligtvis jordförvärvslagens hantering in i bilden. Centerpartiet tror att vi i fortsättningen, för att vi skall kunna ha en levande landsbygd och en landsbygd i utveckling, måste satsa på familjejordbruk, ett jordbruk i kombination med andra näringar, framför allt skogsbruk — kombinationen jord-skog är naturlig och viktig — men också andra kombinationer som kan vara möjliga. Här kommer också regionalpolitiken, eller småföretagspolitiken, in i bilden. Det är nödvändigt att ha en mera positiv syn än i dag på deltidsjordbruk och fritidsjordbruk där så är lämpligt. Socialdemokraterna måste då släppa storlekstänkandet, som förvärvades under 1960 och 1970-talet och som de har så svårt att gå ifrån. I allmänt tal gör de ofta det, men i praktiken har de fortfarande dessa idéer. Om den kommande jordförvärvslagen verkligen skall få dessa effekter måste de bofasta jordbrukarna, de som vill etablera sig som jordbrukare, få företräde och ha möjligheter att köpa fastigheter. Juridiska personer får inte ges sådana förutsättningar att detta omöjliggörs, vilket jag anser att skrivningen i det föreliggande förslaget innebär. Centerns jordbrukspolitik ger alltså utvecklingsmöjligheter för landsbygden. Den gör att jordbrukare kan se mera positivt på framtiden och har en möjlig ekonomisk utveckling. Beredskapen blir bättre. Den nya beredskapssyn som Arne Andersson i Ljung redovisade ger jag inte särskilt mycket för — det finns inte belägg för ett sådant nytänkande, utan man måste vara ganska försiktig. Därmed möjliggörs en produktion som kan ge industrin råvaror. Från tid till annan, och ganska ofta på senare tid, diskuteras livsmedelskvalitet, och det är naturligtvis oerhört viktigt. Det var egentligen livsmedelskommitténs uppgift att ta fram förutsättningar för bättre livsmedelskvalitet, men det var också en uppgift som man missade och inte hade några förslag om. Man måste avstå från den socialdemokratiska jordbrukspolitiken, där kvantitet favoriseras, och i större utsträckning favorisera kvalitet. Även på denna punkt känner jag mig i viss mån tillfredsställd, eftersom det i budgetpropositionen redogörs för ett förslag som skall läggas fram om livsmedelskvalitet och om betalning där kvalitet ges företräde. Detta är resultatet av en centermotion vid förra riksmötet som fick majoritet här i riksdagen. Jag ser fram mot förslaget. Centerpartiet har också varit pådrivande när det gäller att ta bort antibiotikan i djurfodret, och det arbetet måste naturligtvis fortsätta. Djurhälsan är viktig för att vi skall få en bra livsmedelskvalitet. Det är därför med en viss oro vi ser hur jordbruksdepartementet och regeringen successivt tar bort statens ansvar för distriktsveterinärorganisationen. Det är en mycket bra och väl fungerande organisation, och det är viktigt att den fortsätter att vara det. Enligt vår uppfattning i centern har samhället, och alltså också regeringen, ett ansvar för att detta fungerar. På en annan punkt som gäller livsmedelskvalitet har inte regeringen varit med på noterna, nämligen beträffande importen. Om vi ställer upp sådana krav för den svenska produktionen att vi skall få produkter av god kvalitet, måste i rimlighetens namn samma regler gälla för vår import. Vi har fortfarande inte fått någon uppslutning kring det ställningstagandet, men jag hoppas den kommer. Jordbruk och miljö kopplas samman. Och visst påverkar jordbruket miljön. Det är inget tvivel om den saken. Vi är överens om att man måste minska användningen av bekämpningsmedel, man måste minska mängden insatser på detta område, men då måste man också tänka om när det gäller stordrift och specialisering, som även de har konsekvenser för miljön. Här skulle alternativ till spannmålsodlingen vara nyttiga. Med sådana skulle vi kunna utnyttja våra resurser på ett miljömässigt bra sätt. Dessa frågor är mycket viktiga. Vidare: Det kommer mycket nedfall från luften, vi har rötslam och en mängd andra frågor i dessa sammanhang som måste lösas, innan vi når resultat. I jordbruksdepartementets bilaga till budgetpropositionen ingår också fisket, trädgårdsnäringen och rennäringen. Jag skall mycket kortfattat nämna något om dessa frågor. Fisket är också en viktig del av vår försörjning. Fiskarna har nu bekymmer för utvecklingen i haven. Det arbete som pågår i regeringen är naturligtvis mycket bra — man strävar efter att lägga fram förslag när det gäller havsresurserna. Vi har varit ganska otåliga från centerns sida. Någonting måste göras mycket snabbt. Östersjön försämras. Fisktillgången går ned. Samma sak kan iakttas i Skagerak och Kattegatt. Någonting måste alltså ske mycket snabbt. Samtidigt måste vi på något sätt komma till rätta med rovfisket i den del av Östersjön som vi inte kan kontrollera. Vidare måste fiskarna ges bättre ekonomiska förutsättningar att förnya sin flotta. Trädgårdsnäringen har haft problem ganska länge. Vi hade en trädgårdsnäringsutredning som slutförde sitt arbete 1982. Det har fortfarande inte lagts fram något förslag med anledning av den. Vi tycker att det är på tiden att någonting görs, men förslagen från utredningen börjar i viss mån bli gamla och bör ses över. Det bör göras mycket snabbt. Också för trädgårdsnäringen är importen av varor som tas fram på ett sätt som Sverige förbjuder ett bekymmer. Det borde inte få vara så att importen av dylika produkter var tillåten! Jag vill också säga några ord om rennäringen. När jag läste budgetpropositionen blev jag litet bekymrad. Det verkade som om regeringen har glömt rennäringen och samerna. Eftersom det inte blev någon uppräkning förra året — beroende på regeringens hantering av denna fråga — borde det bli en sådan nu. Men i budgetpropositionen finns inget förslag om uppräkning av stödet till rennäringen under kommande budgetår heller, och det är naturligtvis en tokig tingens ordning. Man har på detta sätt fått sänka stödet perslaktad ren från 190 kr. till 160 kr. Det är naturligtvis inte bra. Samerna är drabbade på många sätt. Det är inte riktigt rättvist att de också skall drabbas av regeringen! Avslutningsvis vill jag säga att alla dessa frågor är oerhört viktiga. Jordbrukets omställningsproblem är av den karaktären att man måste få långsiktiga lösningar, så att vi inte får en ny politik varje mandatperiod. Därför finns det anledning att eftersträva tvärpolitiska lösningar, där alla är med, så att man kan garantera en jordbrukspolitik som står sig en längre tid.

Herr talman! På sedvanligt påfallande hurtfriskt sätt har Lennart Brunander strött en del trossatser omkring sig. Jag har inte anledning att vara särskilt snarstucken, men han konstaterade att han inte ger så mycket för den nya beredskapssyn som jag gav uttryck för. Om Lennart Brunander hade varit mer mån om att lyssna än att ge uttryck för sin uppfattning skulle han ha funnit att jag inte har någon ny syn på beredskapspolitiken. Jag redovisade en konsekvens av att uppmärksamheten vad gäller vår odlade åkermark kan bli ännu mer påträngande än den är därför att vi inte, just för upprätthållandet av beredskapen, behöver så mycket åkermark. Jag kopplade detta till den ganska sansade syn på användningen av åkermark som kom fram i Widéns utredning. — Det var hela saken! Sedan fick Lennart Brunander också tillfälle att avleverera sin årliga salva mot livsmedelskommittén. Eftersom Lennart Brunander nu har haft så många år på sig för att tänka på detta var det anmärkningsvärt att han inte hade någon mer avgörande lösning. Alla partier var företrädda i utredningen —-och som Bengt Rosén nyss mycket stillsamt och nyansrikt framförde hade vi inte tid att göra så mycket. Vi var i ett skede av omfattande materialinsamling, och vi redovisade det. Precis som sades blev det inte särskilt mycket konstruktivt av det hela. Men om Lennart Brunander vill fortsätta att föra fram kritik, försök då att få fram en samlad centersyn. Sedan kan vi prata om saken.
Herr talman! Mina synpunkter när det gäller beredskapen och LMK var egentligen inte riktade till Arne Andersson i Ljung. Om han tar åt sig — så mycket värre! När det gäller beredskapen har vi inga bevis för att någonting har ändrats särskilt mycket sedan vi senast bestämde hur långa man skall utgå från att kriser kan vara. Därför skall man vara säker när det gäller beredskap. Det skall inte vara något lotteri. Jag uppfattade inte heller att Arne Andersson stod bakom den redovisade synen, men jag ville ändå markera att den syn på beredskap som har kommit fram i den överenskommelse som har träffats mellan folkpartiet och socialdemokraterna inte är särskilt väl förankrad i verkligheten. Visst kan vi fortsätta att diskutera LMK — men jag står för min syn att resultatet av den utredningen inte var särskilt lysande!
Herr talman! Om Lennart Brunander inte ens hade någon kritisk syn på mitt sätt att se på frågan om beredskap utan bara ansåg att jag reagerade onödigt snabbt vill jag, mer som ett debattråd, säga att det kanske vore idé att nästa gång inte nämna mig vid namn. Jag är naturligtvis inte fadder till någon regeringspolitik även om jag har försökt påverka politiken under åren. Jag tar gärna en diskussion om den frågan — men om inte avsikten var att vi skulle tala om den kanske Lennart Brunander borde strukit mitt namn i sitt anförande. Gör gärna det nästa gång.

Herr talman! Först några reflektioner från en nybörjare i riksdagen. Det är något deprimerande att inte ens ledamöterna i jordbruksutskottet finner det mödan lönt att närvara under jordbruksavsnittet i den allmänpolitiska debatten. Jordbruksministerns intresse är mot den bakgrunden både förvånande och glädjande. Åhörarbänkarna gapar nästan lika tomma som bänkarna i kammaren. Men det är fler åhörare än ledamöter. Massmedias intresse koncentreras på partiledarna och ytterligare några få. När de stora elefanterna har dansat färdigt och fotfolket beträder arenan är det precis som om någonting av värde över huvud taget inte kommer att sägas. Det kan naturligtvis vara möjligt att det verkligen förhåller sig så. Då är situationen än mer bedrövlig, och den allmänpolitiska debatten måste i så fall ses som helt onödig. Allt nog — åter till ämnet för stunden. Svenskt jordbruk skall ge oss trygg tillgång till mat, och den skall vara näringsrik, smaklig och hälsosam. Den skall kunna köpas till priser som alla har råd att betala. Allt i jordbrukspolitiken skall underordnas detta. Det är självklarheter. Men i Sverige bestäms jordbruksproduktionens inriktning och omfattning i huvudsak av marknaden och dess lönsamhetsvillkor. Detta trots att svenskt jordbruk tillhör de mer reglerade delarna i svenskt samhällsliv. Jordbrukspolitiken har traditionellt i första hand just syftat till att reglera förhållandena inom själva jordbruket, men begreppet jordbrukspolitik måste vidgas till en allmän livsmedelspolitik. Jordbruket har förändrats, antalet sysselsatta i direkt jordbruksproduktion är litet. Men antalet arbetande i transporter, förädling och distribution är betydande. Jordbruket blir i den meningen även i framtiden ”modernäring”. Det finns mängder av konflikter inom jordbruket som direkt beror på dess funktion i en kapitalistisk ekonomi. Marknaden saknar instrument för att komma åt miljöproblem, regional obalans, beredskapsaspekter och produktionens inriktning. Riksdagen kan hur många gånger som helst uttala att vi skall ha ett levande jordbruk i Norrlands inland, men marknadsekonomin vill inte ha och tål helt enkelt inte de styrmedel som fordras för att vi skall nå en regional balans. Nu har jag inga illusioner om att kunna övertyga kammarledamöterna om socialismens nödvändighet. Vi tvingas leva med marknaden ett tag till, åtminstone under innevarande mandatperiod. Norra Sverige är inte självförsörjande med livsmedel, inte ens på produkter där Norrland har goda förutsättningar och där vi med ganska små ingrepp skulle kunna nå ett sådant läge. Det gäller t.ex. animalieprodukter. Att avskaffa slaktdjursavgiften inom norra stödområdet skulle stimulera en mer balanserad produktion och även göra djurfabrikerna i södra Sverige relativt mindre lönsamma. Vi anser för övrigt att inga nya djurfabriker skall få uppföras och att de befintliga skall avvecklas. I detta sammanhang vill jag instämma i Lennart Brunanders inlägg om rennäringen och stödet till den. Förändringen av jordbruket till stordrift motsvaras av en koncentration i distributionsledet. 70 96 av livsmedlen passerar genom jättegrossisternas händer, dvs. KF, ICA och Dagab. En decentraliserad produktion och förädlingsindustri blir mindre sårbar, ger självförsörjning, sysselsättning och yrkeskunnande även i Norrland. Beredskapsskälen är tillräckliga för att motivera detta. Andra fördelar får vi på köpet. Kapitalets makt över maten måste inskränkas. Hela produktionskedjan från råvara, förädling och distribution till handeln måste samordnas planmässigt. Ett exempel är Volvos inflytande över vår mat. Det är ett slående exempel på koncentration och monopolisering inom livsmedelsbranschen. Livsmedelssektorn svarar för nära 10 96 av Volvos omsättning. Biljätten håller på att också bli matjätte. Konsumenternas inflytande verkar inte utvecklas lika slående. Inrätta konsumentdelegationer inom SPK, använd priskontroll, övervakning och prisstopp i högre utsträckning. Företagen måste då förhandla om sina prishöjningar och konsumenterna få möjlighet till insyn och påverkan genom en större öppenhet vid sådana förhandlingar. De konflikter som är inbyggda i jordbruket när det gäller miljöfrågorna är vi alla medvetna om. Vi vet att vi inte kan fortsätta med kemikalier för skadedjursbekämpning och gödsling, men de olika delstegen i produktionen saknar motiv för att ändra sina metoder. Lönsamheten styr, inte omtanken om framtida produktionsförmåga och människors hälsa. Vi måste minska kemikalieanvändningen och utveckla alternativa odlingsmetoder för att få en produktion i ekologisk balans. Det måste vi göra helt oberoende av om marknadsekonomin tål det eller ej. Det gäller vår hälsa och överlevnad. Jordbrukets överskott beror till stor del på att stora mängder handelsgödsel, bekämpningsmedel och importerade fodermedel används. En omlägg ning av produktionen tjänar flera syften: det är gynnsamt för utrikeshandeln, och vi kommer att utnyttja befintlig åkermark i stället för att låta den ligga för fäfot. Trädesersättningen är i grunden absurd och måste ses som en nödlösning för kort tid. Vi blir av med överskottet, får bättre mat och kan låta folk bo kvar och arbeta i Norrlands jordbruksbygder. Regleringssystemet förändras ständigt, det ligger i sakens natur. Regeringens förslag om minskning av mjölksubventionerna vägrar vi att godta. Det direkta syftet är att jordbruksdepartementet skall spara pengar. Att barnfamiljerna skall kunna kompenseras genom andra åtgärder tror vi helt enkelt inte på. Kreditgarantiavgiften för lån till jordbruket skall höjas med 1 96 enligt budgetpropositionen. Det betyder att villkoren för redan tecknade lån förändras. Pålagan drabbar förvisso inte storfinansen eller välbeställda storbönder. För många jordbrukare som redan i dag lever under knappa förhållanden handlar det inte om en princip utan om villkoren för överlevnad. Lån för ca 3 miljarder kronor har tagits före den 1 juli 1983. Lantbrukare med dessa lån får i praktiken en räntehöjning som för jordbrukets helhet betyder ca 30 milj.kr. Förslaget kommer att ytterligare öka avvecklingen av små jordbruksföretag, vilket blir särskilt kännbart i avfolkningsbygder, främst Norrlands inland. Det här kan vi naturligtvis inte gå med på. Staten måste skaffa inkomster på andra sätt. Den som har lyssnat på debatten tidigare i dag hörde vad Tommy Franzén hade att säga om aktiehandeln och en omsättningsskatt på det området. Börsspekulanterna vadar i pengar, men det gör sannerligen inte flertalet jordbrukare med höga skulder. Jag skall inte närmare gå in på matmomsen. Det finns väl inte en enda människa i hela landet som inte känner till vad kommunisterna tycker och vill i den frågan. Tommy Franzén har dessutom utvecklat frågan tidigare i dag. För en ny livsmedelsproduktion med en strategi och helhetssyn även på folkhälsa, miljö och arbetsmiljö behövs en samverkan mellan fackliga organisationer, forskare, konsumenter och miljörörelse. Därför kan ett första steg vara att bygga upp ett forskningsinstitut, helt oberoende av nuvarande maktgrupper inom jordbruket och livsmedelsindustrin. Herr talman! Arne Anderssons, Bengt Roséns och Lennart Brunanders inlägg har bara till en del gett grund för en förhoppning att det finns en vilja hos de borgerliga partierna att se jordbruket i större sammanhang i svenskt samhällsliv. Har kanske Grethe Lundblad vidare vyer, kanske t.o.m. strävan att se jordbrukets plats i ett socialistiskt Sverige?

Herr talman! Jan Jennehag gav uttryck för den inte alldeles ovanliga synen att vi i nuvarande situation med överproduktion inom jordbruket skulle ha råd med en hel del saker, t.ex. att betydligt minska användningen av handelsgödsel och kemikalier, som det så vackert heter. Det är väl en uppfattning som nästan ingen motsäger, om det inte vore på det sättet att alla dessa medel — för det första kemikalierna — används för att vi skall få en högre kvalitet på de produkter vi framställer. Handelsgödsel används för att vi skall få ut den avkastning av våra marker som vi behöver för att klara familjehushållets ekonomi. En fråga: Har Jan Jennehag funderat över hur prisutvecklingen skulle bli om vi alla nu skulle kanske rent av halvera användningen av både kemikalier och andra preparat? Jag vet inte riktigt hur stor minskning Jan Jennehag tänkte sig. Jordbrukaren är naturligtvis inte någon sadist, som tycker om att producera på alldeles felaktiga premisser, i detta sammanhang. Sannolikt skulle den uppfattning som Jan Jennehag gav uttryck för kunna omfattas av varenda bonde i Sverige, om det vore så att prissättningen kunde ske därefter, med hänsyn till de avkastningar vi skulle få. Det vore roligt att höra vänsterpartiet kommunisternas syn på detta. Den är inte lika känd som när det gäller en annan fråga som Jan Jennehag förutsatte att alla kände till.
Herr talman! Som svar till Arne Andersson i Ljung vill jag säga att jag är helt övertygad om att svenska folket är berett att betala ett högre pris för livsmedel som har odlats utan kemikalier, som har passerat produktionskedjanutan att ta upp gifter. Det är i det perspektivet vi måste se jordbruket: det är en del av det svenska samhället, och vi måste låta maten kosta.

Herr talman! I tidningar, radio och TV har vi det senaste året ständigt läst, hört och sett debatter om livsmedel, om miljö och om jordbruk. Ofta har dessa debatter slutat med att man har anklagat politikerna för att i de här sammanhangen vara ointresserade, okunniga eller handlingsförlamade, men mycket sällan har politiker fått komma till tals i debatterna i massmedierna. Där utgör inte Lantbruksradion något undantag. Framför allt har det, tycker jag, saknats riksdagspolitiker, väljarnas ombud, i dessa debatter. Det borde man ändra på. Om en allmänpolitisk debatt också skall vara en debatt om politik som är aktuell ute bland allmänheten borde den allmänpolitiska debatten till minst 50 96 ha berört miljö och mat. Tidigare i dag har det förts en miljödebatt, och därför borde vi nu diskutera livsmedel, livsmedelskvalitet och jordbruk. Det berör också en stor del av det svenska samhället — livsmedelssektorn sysselsätter i dag cirka en halv miljon människor, varav ca 200 000 i jordbruket. Hälften av jordbrukarna är i dag jordbrukare på deltid. Ser vi på livsmedelssektorn från ekonomisk synpunkt finner vi att livsmedelsposten utgör cirka en femtedel av den privata konsumtionen, som ju är en viktig del av finansplanen. Av våra livsmedelsutgifter på nära 100 miljarder kronor har över hälften samband med det svenska jordbrukets produktion. Det är alltså en stor del, både försörjningsmässig och näringsmässig, av den svenska politiken som det gäller när vi diskuterar jordbruk — det är kanske något man sällan tänker på. Det som kommer att dominera debatten på både livsmedelsoch jordbruksområdet under 1987 blir troligen ett fortsatt ifrågasättande av kvaliteten på våra råvaror och på förädlade varor. Också diskussionerna kring produktionsöverskottet i jordbruket sett i förhållande till produktionsmetoderna, bl.a. produktionsmedel i form av kemikalier, kommer att fortsätta. Man kan säga att frågeställningarna i dag mest rör sig i gränsområdet mellan jordbrukspolitik och miljöpolitik. Oppositionspartiernas motioner och uttalanden är mycket intressanta i det här sammanhnget. Tyvärr har jag inte haft tillgång till centerns partimotioner — däremot till moderaternas och folkpartiets. Men jag lyssnade i går till centerns partiledare i debatten. Han efterlyste en bättre ekologisk balans samtidigt med en ökad ekonomisk balans. Då dök det omedelbart upp i mitt minne att centerpartiet och moderaterna hårt krävde mera statsmedel än livsmedelskommittén hade tänkt sig för att sopa bort de ekonomiska förlusterna för jordbruket av de på grund av intensiv gödsling ständigt ökande spannmålsöverskotten. Nu ökas budgetunderskottet med medel som subventionerar mjölpriset i västra Europa och Sovjet, och i mindre utsträckning i u-länder. Man kan naturligtvis fråga sig om det verkligen är en form av ekonomisk balans. Samtidigt medverkar produktionstekniken i jordbruket inte alls till en ekologisk balans. Jag hoppas därför verkligen att Olof Johansson håller anföranden med samma krav på ekologisk och ekonomisk balans när han är ute i landet och talar med centerpartiväljare i jordbruksbygderna. Olof Johansson sade vid ett annat tillfälle: ”Inte tillhör jordbrukets folk vinnarna i dagens ekonomiska spel.” Man kan alltid säga på det sättet, men håller man sig till generella bedömningar är det svårt att tala rätt och samtidigt svårt att bli ifrågasatt. Det är stora ekonomiska skillnader mellan olika jordbrukare. Det är något som vi socialdemokrater ofta har påpekat. Därför är det glädjande att jordbruksstatistiken och inkomststatistiken har blivit bättre och att vi fr.o.m. våren 1987 får en mycket bättre inkomstoch standardstatistik när det gäller jordbrukare. Jag hoppas verkligen att den statistiken kan berika våra debatter i framtiden. I moderaternas och folkpartiets partimotioner när det gäller jordbruket är det milt sagt mycket stora skillnader i bedömningen av vilka problem som är viktiga och vad som bör göras. Jag skall bara lyfta fram ett par frågor — av dem framgår det säkert ganska klart att det ligger olika bedömningar bakom deras förslag. Moderaterna pläderar för en högprislinje med regleringssystem, även om de i och för sig vill ha en enklare reglering. Man berömmer jordbruket som är så effektivt att 20 96 av produktionen måste exporteras, men man säger ingenting om att det sker med förlust. Jag tycker ändå att det är ett sunt uppvaknande att moderaterna nu erkänner att jordbruksmarken måste kunna användas även för energiskogsplantering, något som de tidigare satte sig emot. Moderaterna anser i sin motion också att livsmedelskvaliteten i Sverige är hög och att vi kan bedriva livsmedelsproduktion med en förhållandevis liten insats av kemikalier. Vad är ”liten”? Är det dagens användning man kallar för liten? Det verkar nästan så i motionen. Just dessa uttalanden står i klar kontrast till innehållet i folkpartimotionen. Man säger där att även om vi har ett av världens mest produktiva jordbruk finns det många negativa inslag. De ökande mängderna av gödsel och bekämpningsmedel är farliga för miljön. Den moderna jordbruksdriften, säger folkpartiet, har också medverkat till att både artrikedomen och mångfalden i landskapet har minskat. Den moderna djurhållningen inrymmer metoder som kan vara stötande i förhållande till djurens naturliga beteenden. Man slutar med att säga: ”Det är tydligt att intensiteten i svenskt jordbruk i många avseenden nått en nivå som med nuvarande teknik och brukningsmetoder ter sig alltför hög från allmän synpunkt.” Jag tycker dessa synpunkter är intressanta. Jag tror därför att det denna vår kommer att bli en intressant jordbruksoch livsmedelsdebatt, och jag hoppas att den inte bara skall föras i massmedier, radio och TV utan också här i riksdagen. Många av de nya inslag och infallsvinklar som finns i motionerna och den nya insikt som finns på vissa håll kan kanske innebära att vi kan få en mer konstruktiv debatt om jordbruket där vi försöker att komma fram till lösningar av en hel del av de mycket stora problem som det svenska jordbruket står inför. Det finns ett intressant förslag i folkpartiets motion: man vill ha en arealersättning, alltså en form av arealbidrag, men man vill ha den finansierad med en generellt höjd moms. Man vill alltså ha höjd moms på grund av livsmedelsproduktion, inte sänkt matmoms. Det tycker jag är rätt intressant att konstatera. Jag tycker också det är bra att folkpartiet tar upp detta att jordbrukarna inte är någon enhetlig yrkeskategori. Det har vi socialdemokrater ofta förgäves försökt hävda — att det finns små och stora jordbruk, att det är skillnad mellan nord och syd, att det är stor skillnad mellan jordbruk där man har djur och jordbruk som är rena vegetabiliejordbruk. Vidare finns det kanske stor motsättning mellan unga innehavare av nystartade jordbruk och de ganska många pensionärer som driver sitt jordbruk vidare trots att vi har överproduktion. Vi vill från socialdemokratiskt håll gärna försöka få en större solidaritet, en större sammanhållning men också en förmåga hos dessa jordbrukargrupper att hjälpa varandra genom svårigheterna. Vi tror att det är viktigt att i fortsättningen följa den vägen. Jag hinner inte gå så långt in på det som har sagts i debatten, men jag vill beröra några enstaka frågor. Arne Andersson i Ljung tog upp frågan om mjölksubventionerna som skall minskas, och sade att saken inte har diskuterats med jordbrukets organisationer. Det är kanske riktigt, men jag vill gärna påminna om att jordbrukarna tidigare många gånger har sagt att livsmedelssubventionerna inte varit ett stöd till jordbruket utan till konsumenterna. Det var alltså där man främst skulle ta diskussionen. Arne Andersson säger också att det har blivit en ryckighet när det gäller inställningen till livsmedelssubventionerna i och med att man nu i någon mån har slopat mjölksubventionerna. Jag vill gärna säga att många partier under årens lopp har bytt fot när det gällt livsmedelssubventioner, och jag vill också gärna påminna om att det var under den borgerliga regeringstiden som den första avvecklingen av subventioner skedde. När det gäller spannmålsöverskottet vill jag påminna om att dessa bidrag med utvärdering efter fem år, vilket livsmedelskommittén föreslagit, avsåg ett femårigt stöd inte till exportkostnader utan till anpassningskostnader för att man ville försöka få bort det förlustbringande överskottet. Jag påminner om detta därför att det var främst jordbruket som skulle sätta in anpassningsåtgärderna, och jag tycker att det har varit en dålig utveckling på den punkten. Spannmålsgruppen har fått lägga fram förslag som många gånger möts rätt negativt från jordbrukets sida. Samtidigt stiger kostnaderna för spannmålsöverskottet oroväckande. Därför tror jag att det är mycket viktigt att vi här i riksdagen blir överens om att det stöd med 40 96 av spannmålsöverskottsförlusterna som staten skall medverka med under några år måste vara avsedd att sättas in till anpassningskostnader. Det måste ske en verkligt effektiv anpassning för att man skall försöka medverka till en produktion av spannmål som är anpassad till våra egna behov. När det gäller folkpartiets synpunkter har jag inte så många kommentarer. Jag håller med Rosén om att det brådskar med att göra någonting åt spannmålsöverskottet. Kanske finns det också förutsättningar för att mera miljöriktiga odlingsformer kan medverka till att skapa balans och göra att det blir mindre kritik mot jordbruket med anledning av urlakning och bekämpningsmedelsrester. Härvidlag bär jordbruket utan tvivel en stor skuld. Jag vill säga till Lennart Brunander, när han tar upp frågan om havsmiljön, att just då det gäller havsmiljön vet vi att det främst är urlakning av kväve från jordbruket och från vissa reningsverk som medverkar till förorening, medan det när det gäller vattenmiljön i övrigt också i hög grad är försurningen som utgör ett problem främst i sötvattenmiljön. Men just när det gäller havsmiljön har inte försurningen någon större del i skulden, utan där måste jordbruket se sanningen i vitögat och förstå att vi är tvungna att ändra produktionsformerna, om vi på sikt skall få en god havsmiljö runt våra stränder. Herr talman! Med dessa ord har jag velat uttrycka en förhoppning att vi skall få en fin jordbruksdebatt under detta år och att kvalitetsfrågorna inte skall glömmas bort i den debatten.

Herr talman! Grethe Lundblad tog upp en hel del saker som kan vara intressanta att diskutera. Jag sade att det är viktigt att komma till rätta med havsmiljön — för fiskets del men över huvud taget därför att havet är en viktig resurs. Men jag tror att det är fel att som Grethe Lundblad säga att det i huvudsak är jordbruket som är skuld till att havet förstörs. Nej, det gäller hela den miljöpåverkan som finns. Det är inte minst fråga om luftföroreningar som hamnar på marken och slutligen också i havet. Jordbruket skall naturligtvis bära sin del av skulden, men jag tycker att skulden skall fördelas på ett rimligt sätt. Vi måste alltså vidta åtgärder på alla dessa områden. Försurningen har naturligtvis sin skuld, eftersom den innebär att tungmetaller och annat lakas ur marken och slutligen når havet. Här krävs åtgärder, och de måste vidtas snabbt och på många plan. Grethe Lundblad berörde också Olof Johanssons resonemang om ekologisk balans och ekonomisk balans. Hon hoppades att vi när vi är ute i landet talar med bönderna om att de skall gödsla mindre. Grethe Lundblad kom även in på kvaliteten på maten. Men, Grethe Lundblad, vem är det som har stimulerat till den här storskaliga jordbruksproduktionen? Vem var det som på 1960-talet ville att man skulle lösa alla problem genom att producera på det här sättet? Var det inte den socialdemokratiska regeringen? Jordbrukarna var den gången väldigt motsträviga och accepterade inte självmant det här, men de har fått göra det. Den prispresspolitik som den socialdemokratiska regeringen har fört mot jordbrukarna har ytterligare förstärkt detta, eftersom jordbruket tvingas pressa ur mer för att nå ett ekonomiskt resultat. Det här är inte bra. Det är därför som centerpartiet har föreslagit att det skall bli ett omställningsstöd till jordbruket, så att vi kan få in produkter som bättre kan ta hand om kvävet i marken. Skulle Grethe Lundblad kunna ansluta sig till den idén? Frågan om livsmedelssubventionerna tog jag inte upp precis av den orsak som Grethe Lundblad angav, nämligen att detta främst är en fråga mellan konsumenterna och regeringen. Men håll med om, Grethe Lundblad, att det härvidlag är en ryckig politik. I höstas var det absolut nödvändigt att gå in med ungefär 300 miljoner som kompensation för att maten inte skulle bli dyrare. Nu är det all right att först ta dessa 300 miljoner och sedan 250 miljoner till föratt öka kostnaderna. Varifrån har konsumenterna och framför allt barnfamiljerna fått alla dessa pengar på denna korta tid?
Herr talman! Grethe Lundblad påpekade att hon hade tagit del av någon form av inkomststatistik som visade en påtaglig förbättring för lantbrukare. Det kan i så fall inte ha gällt inkomster från jordbruket, för den senaste statistiken som jag tog del av visade att lantbrukarnas samlade inkomst från jordbruket hade minskat från 3 miljarder till ungefär 1,5 miljarder under de två senaste åren. Vidare kommenterade Grethe Lundblad vår jordbruksmotion. Det är riktigt att vi i den pekar på vissa negativa effekter när det gäller det moderna jordbruket — för miljön och för djurhållningen och för vissa andra ting. Men vi framhåller också, Grethe Lundblad, att jordbrukets uppläggning är en följd av den jordbrukspolitik som har förts, och där har vi alla vårt ansvar. Jordbruket har anpassat sig efter den förda jordbrukspolitiken. Grethe Lundblad påpekade vidare att vi i vår partimotion för fram ett förslag till arealersättning. Det är ju på det sättet, som jag framhöll i mitt anförande här tidigare, att jordbruket tillför samhället en hel del nyttigheter utöver att producera livsmedel. Det gäller beredskap, försvar, regionalpolitik, turism, friluftsliv m.m. Då tycker vi att det kan vara rimligt att samhället betalar särskilt för de nyttigheterna, och vi har bett att den föreslagna utredningen, som vi tidigare har pratat om, skulle titta på ett sådant förslag. Vi har med ett räkneexempel där, och Grethe Lundblad redovisade vissa delar av det. Om vit.ex. betalar en arealersättning på ca 1 000 kr. per hektar och år, kostar det samhället ungefär 3 miljarder kronor. De 3 miljarderna skulle vi kunna finansiera med en höjd moms. Momsen skulle då allmänt behöva höjas med 1 96, men vi skulle samtidigt få en ungefär 25-procentig minskning av livsmedelspriserna. Vi tycker att det är en bra fördelningspolitik att minska livsmedelspriserna på det sättet. Grethe Lundblad tog upp vissa andra saker som jag inte hinner kommentera i denna replikomgång.

Herr talman! Om jag förstod Grethe Lundblad rätt, uttryckte hon sig välvilligt om den moderata kommittémotionen i den jämförelse hon gjorde. Det fyllde mig naturligtvis till lika delar med oro och glädje, men det får vi sätta oss över, för jag tror att motionen är i alla delar väl genomtänkt. Vi får väl ta en liten dust om detta i utskottet, Grethe Lundblad. Det berördes, om än i förbigående, att den första sänkningen av livsmedelssubventionerna skedde under den borgerliga regeringstiden. Ja, det är alldeles riktigt. När våra mandat räcker till, är vi moderater alltid konsekventa. Vi har försökt hålla nivån på livsmedelssubventionerna nere, därför att vi vet hur utomordentligt svårt det är när man skall plocka bort dem. Vi har varit konsekventa, och jag tackar också för att Grethe Lundblad har uppmärksammat det. Däremot är jag inte lika förstående till det Grethe Lundblad sade om att vi moderater varit särskilt villiga att betala för spannmålsöverskottet. Det är möjligt att vi har varit det, men både Grethe Lundblad och jag var ledamöter av livsmedelskommittén, och det torde vara bekant för Grethe Lundblad att det var gruvligt så mycket ovett jag fick just för att jag var överens med socialdemokraterna när vi skildes från det uppdraget. Så uppgiften till kammaren nu, att vi hade brett på så våldsamt, förstod jag uppriktigt sagt inte riktigt.
Herr talman! Jag får fatta mig mycket kort, för jag har många frågor att svara på. Till Lennart Brunander skulle jag vilja säga att alla experter, även på lantbruksuniversitetet, är ju överens om att urlakningen från jordbruket är en mycket stor orsak till en del av övergödningen av haven. Vi vet också att vi måste göra någonting åt kväveutsläppen från reningsverken, och jag tror att samhället kommer att ta ansvar på detta område. Många kommuner har redan satt i gång att göra någonting åt det. Det som oroar oss är att man just från jordbrukets håll och ibland också från centerhåll inte riktigt vill kännas vid vilket problem det är att man använder mer gödsel än växterna kräver och att överflödet rinner ner i jorden och ut. Det är en förlustaffär alltihop — för jordbruket, för samhället och för konsumenterna som får sämre livsmedel. På sikt kommer också vårt dricksvatten att drabbas. Jag är allvarligt oroad av vad som kan hända den dag dricksvattnet blir skadat. Eftersom man alltid skyller på den jordbrukspolitik som socialdemokraterna drev på 1960-talet, vill jag gärna säga att det är rätt att det skedde en rationalisering på den tiden. Då var de flesta jordbruken 2—10 hektar stora. De var alldeles för små för en modern produktion, och de behövde slås ihop. Man behövde få in mer maskinell utrustning, som också var till nytta för jordbrukarnas arbetsmiljö. Men en stor åkerareal behöver inte gödslas så mycket. En stor djurbesättning kan skötas med mycket stor hänsyn till djurens naturliga behov. Om så sker, finns det ingen som vill klaga på vare sig djurfabriker eller stora jordbruk. Men problematiken är ju i dag den att man har gett sig in i produktionsformer som inte alls stämmer överens med naturens behov och naturens tålighet. Därför har det uppstått miljörisker i samband med jordbruksdriften, och jag tycker att vi som tillhör jordbruksutskottet skall vara överens om att ta itu med detta. När det gäller den ryckiga politiken kring livsmedelssubventionerna tycker jag ändå att man har rätt kort minne. Det var faktiskt så på den borgerliga regeringstiden att det var fram och tillbaka med subventionerna. Man klagar nu över att det inte är mer än några månader sedan som staten tog en del av kostnaden för jordbruksprishöjningarna. Då vill jag gärna påminna om att det gjorde man naturligtvis därför att det var ett led i inflationsbekämpningen. Det har ofta sagts från jordbrukarhåll att inflationen är en stor fara för hela samhället, inte minst för jordbruket. Det har jordbrukarnas ordförande sagt gång på gång. Därför tycker jag inte att man skall klaga på att vi fick en avlyftning. Med anledning av Bengt Roséns senaste kommentar angående statistiken vill jag gärna säga att jag har icke här ifrån talarstolen påstått att jordbrukarna har fått ökade inkomster. Jag har bara sagt att statistiken har förbättrats. Den första förbättrade statistiken får vi del av på våren 1987. Då kan vi få en bättre bild av jordbrukarnas ekonomiska läge, för då kommer även kapitalinkomster och en del andra saker med som hittills har hållits utanför denna statistik. Det var därför jag ville tala om att det var intressant att vi skall få ett breddat underlag för våra beslut i de här frågorna.

Herr talman! Grethe Lundblad sade att staten gick in med pengar i höstas därför att man var rädd för inflationen, och inflationen är farlig. Är inte inflationen farlig under 1987, för nu blir det ju dubbelt upp i stället? Jag tror att inflationsproblemen kommer att vara större under 1987 än under 1986. Sanningen är väl att det var ett sätt att manipulera siffrorna med tanke på det inflationsmål man hade, och det är en annan sak. Sedan återkom Grethe Lundblad till att jordbruket förorsakar de stora utsläppen. Jag har sagt att vi skall göra någonting åt det, och det är vi helt överens om. Men vi måste också göra någonting åt de andra föroreningskällorna. Luftföroreningarna är en mycket stor bov i det här dramat, och det är naturligtvis svårare att göra någonting åt dem, men för den skull får vi inte avstå från det. På tal om jordbrukets ekonomiska situation skall jag läsa litet grand ur skriften Lantbrukets ekonomiska läge 1987, som sparbankerna har tagit fram. Sparbankerna kan väl i det här sammanhanget vara lagom neutrala. ”Mjölkgårdens ekonomi har varit mycket ansträngd såväl 1984 86. Gårdens resultat täcker inte på långt när kapitalbehovet för investeringar och lantbrukarfamiljens levnadskostnader. För att överleva måste lantbrukaren dra ned på investeringarna men detta äventyrar naturligtvis företagets fortlevnad på sikt.” Det är alltså sparbankernas syn på mjölkbondens situation, och den stämmer kanske inte riktigt med den beskrivning Grethe Lundblad gav här tidigare.

Herr talman! Grethe Lundblad har naturligtvis rätt när hon påpekar att lantbrukarna inte är någon enhetlig yrkeskategori. Det finns alla sorters lantbruk, och det finns olika inkomstförhållanden. Men om Grethe Lundblad har sett av någon statistik att inkomsterna har förbättrats, måste det i huvudsak röra sig om inkomster utanför jordbruket. De flesta lantbrukare har ju huvuddelen av sina inkomster utanför jordbruket i dag. Sedan vill jag bara påpeka, Grethe Lundblad, att jag inte har hävdat att socialdemokraterna ensamma har ansvaret för att vi har fått en för stor och alltför intensiv jordbruksdrift. Som jag har uppfattat det har alla partier varit överens om den jordbrukspolitik som förts. Men eftersom socialdemokraterna har varit i regeringsställning huvuddelen av tiden så återfaller ansvaret inte minst på dem. Grethe Lundblad vill att man försöker minska användningen av handelsgödsel, och det har vi ju alla som ambition och målsättning. Men som Arne Andersson i Ljung påpekade i sitt anförande är det inte helt lätt. Minskar vi handelsgödseln går det i första hand ut över kvaliteten. Vi får sämre protein i spannmålen. Detta visar spannmålsgruppen i sin rapport. Då får man försöka kvotera andelen, vilket är svårt. Skall man i stället försöka påverka saken prisvägen, behöver man tredubbla priset på kvävegödsel för att få en 40-procentig minskning, och då uppstår svåra problem att återföra de pålagda avgifterna till jordbruket. Det är alltså inte alldeles lätt.
Herr talman! När det gäller mjölksubventionerna vill jag påminna om att det som står i budgetpropositionen är ett meddelande om att mjölksubventionerna kommer att minskas från januari 1988. Men man har också klart sagt ifrån att barnfamiljerna kommer att få kompensation. Tidigare har mjölksubventionerna utgått till alla som köpt mjölk. Vill man ha en aktivare fördelningspolitik till barnfamiljernas fromma är det mycket som talar för att det riktiga är att ge stödet till barnfamiljerna, som då får möjligheter att köpa mjölk, i stället för att ge det till alla människor via mjölkpriset. Vi har tidigare gjort utredningar som visat att subventionerna inte alltid gått till de grupper vi hade avsett dem för, och eftersom det handlar om ett konsumentstöd kan det finnas anledning att göra på detta sätt. Vi får hoppas att inte mjölkkonsumtionen sjunker särskilt mycket med anledning av detta, utan att barnfamiljerna upprätthåller sin konsumtion även framöver. Jag skulle gärna vilja kommentera en del av det som sagts här — tyvärr fungerade inte min högtalare riktigt förut. Jag tror att det är viktigt att vi på allvar tar upp kvalitetsfrågorna, som har nära sammanhang med kemikalieanvändningen. Jag vill inte ta ställning till om man skall minska den med hjälp av avgifter eller med en tvingande lagstiftning eller på annat sätt. Jag tycker det vore bäst om jordbruket självt kom fram till att försöka få ned kvävegödselurlakningen med metoder som verkligen anpassar gödslingen efter det behov som växterna har. Då skulle man få en billigare produktion. Man kanske får billigare livsmedelspriser. Då får också jordbruket mera rejäl nytta av sin arbetsinsats. Därför vill jag hoppas att det svenska jordbruket tänker över situationen. Det finns en förtroendekris i dag mellan konsumenter och livsmedelsproducenter. Jag tror det är viktigt att både jordbruket och livsmedelsindustrin aktivt medverkar till att minska denna förtroendeklyfta och att man ser till att producera sådana livsmedelsråvaror som efterfrågas och som också av experterna anses vara nödvändiga för befolkningen. När vi hade dessa frågor uppe i livsmedelskommittén, som förut blivit så utskälld här, blev vi överens om — även om det ibland var svårt att få med vissa ledamöter på detta — att kvalitetsfrågorna skulle ytterligare utredas. Detta sker för närvarande i jordbruksnämnden, hos prisoch kartellnämnden, hos lantbruksstyrelsen — överallt håller man på med dessa frågor. Jag tycker det är underligt att de som varit uppe i debatten i så liten utsträckning tagit upp dessa frågor.

Herr talman! ”Vad vi gör eller försummar att göra med skogen under vår tid kommer att noteras av kommande generationer som välbetänkt och förutseende eller obetänkt och kortsynt. Det går flera generationer människor på ett enda träds livstid.” Så skriver professor Erik Wirén i inledningen till rapporten Allemans skog, som är slutrapporten för sekretariatet för framtidsstudiers projekt Samhället och skogen. Att skogen är en nationell tillgång som skall komma samhället och därmed oss alla till nytta, är vi i princip överens om, men innebörden av detta tolkas olika av olika intressegrupper. För skogsindustrin är skogen en råvara till sågverk, massafabriker. Regionalpolitiskt innebär skogen arbetstillfällen. För människor i skogsbygden betyder skogen rekreation, jakt, fiske, bär och svamp. För storstadsmänniskan är skogen dessutom närhet till naturen. I somliga delar av vårt land möts flera — och ibland t.o.m. alla — de här intressena på samma gång och kämpar om att uppmärksammas i första hand. Skogsvårdslagen säger att skogsbruket skall bedrivas med hänsyn tagen till naturvårdens och andra allmänna intressen och det gäller förstås överallt. Men i debatten knyter man detta i första hand till fjällnära skog, till urskogar och på senare tid också till vad man kallar tätortsnära skog — sällan nämns skärgårdarna utom i länsstyrelsernas naturvårdsplaner. Det är åt skogen och skärgårdarna jag tänker ägna några minuter. Helt naturligt tar jag då Stockholms skärgård som utgångspunkt för mina funderingar, eftersom Stockholms skärgård ligger mig närmast och därtill varmt om hjärtat. Stockholms skärgård är en unik och mycket värdefull företeelse. Den har stor betydelse, inte bara för de egna invånarna utan för hela regionen, vars invånare gärna utnyttjar den för det rörliga friluftslivet både till lands och till sjöss. Men skärgården får inte reduceras till att endast bli ett område för rekreation. Vi vet att det finns många människor som gärna bosätter sig i en miljö med andra kvaliteter än tätortens, om bara försörjningen kan säkras. Det gäller i hög grad Stockholms skärgård. Skärgården skall vara livskraftig med goda arbetsmöjligheter, bra service och god miljö. Skärgårdspolitiken bör därför trygga ett stabilt befolkningsunderlag för att upprätthålla förutsättningarna för arbete och utkomst för dem som bosätter sig där, och politiken bör utgå från att skärgårdens näringsliv och arbetsmarknad skall bygga på att lokala resurser tas till vara. Betingelserna för skogsbruk är med några undantag lika bra i skärgården som på fastlandet. På en del håll utnyttjas de här produktionsmöjligheterna dåligt, och det kan nog påstås att man genom en bättre skogsvård skulle kunna förbättra möjligheterna för en levande skärgård. Det får då naturligtvis bara ske i sådana former att andra värden inte äventyras. Avverkningsmogen skog skall avverkas även i skärgården, men man kan välja takt och man kan välja metoder som passar där, och storskogsbruket hör inte hemma i skärgården. Formellt gäller skogsvårdslagen utan inskränkningar i skärgården. Det innebär att skogsägarna är skyldiga att sköta sin skog i enlighet med lagen, men det innebär också att skogsägarna inte kan påtvingas större hänsynstagande till naturvård och andra allmänna intressen än vad som stadgas i lagen. Nu är dock förhållandena i skärgården speciella. Det finns många områden som ur naturvårdsoch kulturminnesvårdssynpunkt och för det rörliga friluftslivet bör beredas särskilt skydd. Om skogsvårdslagens bestämmelser inte är tillräckliga bör frågan om naturreservat övervägas, men å andra sidan skall det inte vara nödvändigt att alltid bilda naturreservat i områden där många människor vistas för att få en bra skogsmiljö där. Naturvården och andra allmänna intressen skall normalt kunna förenas med ett rationellt skogsbruk under ömsesidigt hänsynstagande. Samtidigt kan vi ändå inte bortse från att det kan behövas särskilda åtgärder i våra skärgårdar. Då är det enligt min mening nödvändigt att åtgärderna utvecklas i nära samarbete mellan alla inblandade, t.ex. länsstyrelse, skogsvårdsstyrelse, berörda kommuner, organisationer för naturvård och friluftsliv, men också skärgårdsbor — såväl fastboende som fritidsboende och båtfolk. Man måste lyfta upp problemen och försöka få till stånd en avvägning mellan alla olika intressen: skogsbrukets, naturvårdens, friluftslivets liksom skogsägarnas och övriga samhällsmedborgares. Ingen vinner på att låtsas som om konflikten inte fanns. Det finns åtgärder man kan vidta utan dröjsmål. Jag nämnde tidigare att man kan välja takt och metoder i avverkningen. Troligen är det så att målsättningen bör vara att få fram ett mer småskaligt skogsbruk, som är en bra utgångspunkt för mångbruk. Samtidigt bör det ge markägaren ett skäligt ekonomiskt utbyte och skapa fler arbetstillfällen i skärgården. Kanske kan man utforma ett system med stöd och stimulans i någon form till den skogsägare som är beredd till ett hänsynstagande utöver lagens bestämmelser. Något som framöver kan komma att bli betydelsefullt i det här sammanhanget — om man bestämmer sig för det — är den verksamhet med naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet som inleddes förra året och som i årets budgetproposition föreslås få utökade resurser. Många skogsarbetare och skogsägare deltar i olika slags utbildning, bl.a. läser man naturvård och miljövård i studiecirkel. Men utbildningen kan troligen förstärkas, och den behöver komma in på alla nivåer i skogsbruket. Ett är säkert: när det gäller skogspolitiken i allmänhet behövs en aktivare debatt, mer information, större möjligheter till inflytande och en folklig förankring. Detta gäller kanske i än högre grad skärgårdsskogsbruket. Stor kunnighet fordras av dem som bär ansvaret, mycken fantasi och en intensiv rådgivningsverksamhet. I utbyte kan vi få ökade värden, inte bara för markägaren utan för flora, fauna, naturoch kulturminnesvård och för det rörliga friluftslivet. Det finns, efter vad jag förstår, även hos skogsstyrelsen en positiv inställning till dessa frågor, en beredskap att ställa upp för att nå bra lösningar på de problem som kan uppstå i mötet mellan skärgården och skogsbruket. Man arbetar med frågorna på olika håll bland myndigheter och organisationer, inte bara i mitt län. Men vad jag tror är viktigt nu är att alla berörda deltar i debatten. Annars riskerar somligas intressen och synpunkter att komma bort. Då blir resultatet sämre, konflikterna större och våldsammare än de behöver bli. Herr talman! Skogen och skärgårdarna angår oss alla. Vad vi sår i dag får våra barn och barnbarn skörda frukterna av — på gott och ont.

Herr talman! Verkligheten kräver en ny regionalpolitik. Så skulle man kortfattat kunna beskriva dagens situation. Regionalpolitiken har på ett osedvanligt sätt kommit att stå i centrum för den politiska debatten under senare tid, och i regeringens budgetproposition avspeglas detta förhållande. Regeringen känner i propositionen uppenbarli gen ett behov av att framstå som särdeles kompetent, ansvarskännande och väl skickad att hantera de regionala utvecklingsfrågorna, men jag vill, herr talman, påstå att ingenting kan vara mer felaktigt. Inom regeringskansliet lyckas man inte ens hantera sin planeringskalender så att statsråden har möjlighet att delta i debatterna. I går lyckades det ena statsrådet efter det andra putta bort den ansvarige för regionalpolitiken, industriminister Thage G. Peterson. Han fick visserligen tillfälle att önska de närvarande ledamöterna god natt, men det är ju en klen tröst för de människor ute i regionerna som önskat få besked. Det är säkert inte industriministerns fel, men gör man gällande att det krävs en helhetssyn och en samordning och ofta hänvisar, herr talman, till en statssekreterargrupp som sitter och samordnar sektorerna, så hade det ju funnits skäl att statsministern hade kunnat samordna sina statsråd på det sättet att de ansvariga statsråden behagat närvara och delta i debatten. — Ingen skugga faller därmed över industriministern; han hade säkert önskat göra det. Jag tycker att det hade funnits skäl att även i dag, med tanke på vad som hände i går, något av regeringskansliets sändebud hade behagat närvara och när riksdagen diskuterade de frågor som regeringen själv anser vara viktiga, nämligen de regionala utvecklingsfrågorna, som så prioriterats i budgetpropositionen. Men vi får väl utgå ifrån att regeringspartiets företrädare här känner ett tungt ansvar och kan förmedla, även med protokollets hjälp, några tankar som jag för fram, herr talman. Jag vill alltså göra gällande att regeringens politik även i sak medverkar till att skapa och förstora de problem som vi i dag ser när det gäller de regionala utvecklingssvårigheterna. Inte minst socialdemokraternas envetna politik och förkärlek för storskaliga kollektiva och institutionella lösningar har på flertalet samhällsområden missgynnat mindre orter och kommuner. För regeringspartiets ensidiga politik i det avseendet har motverkat regional mångfald, nytänkande, företagande och därmed regional tillväxt och utveckling. Bristen på helhetssyn har varit påtaglig på det politiska fältet, där beslut inom skilda sektorer direkt motverkat målet: en mer balanserad regional utveckling. Jag vill påstå att socialdemokratisk regionalpolitik under lång tid framstått som industripolitisk stödpolitik av alltmer föråldrat slag. Mot detta avtecknar sig behovet av en ny, mer allsidig politik för regional utveckling, präglad av en helhetssyn. Jag har under ett antal år från denna talarstol, herr talman, försökt att skissa på ett antal punkter som rimligtvis ingår i en sådan helhetssyn, där olika sektorer inom den offentliga makten samverkar och det självfallet sker ett samspel mellan den offentliga makten och det enskilda näringslivet. Herr talman! I den regionalpolitiska debatten, så som man kunnat uppleva den under senare tid, finns det många övertoner. Man märker att stad ställs mot land, region mot region. Den typen av konfrontationspolitik gagnar föga. Den ger ingenting av utveckling åt eftersatta och utvecklingssvaga regioner i landet. Jag tycker att det är viktigt att man försöker hålla isär några olika perspektivnivåer i diskussionen och inser att det förekommer ett intimt samspel mellan de olika geografiska nivåerna. Mycket kort skulle man kunna skissera åtminstone fyra nivåer. Den första nivån är det globala perspektivet: Europa kontra den övriga världen. Hur går det med Europa i framtiden, i konkurrens med de sydostasiatiska staterna i Stilla havet och med Nordamerika? Det andra perspektivet är det något mindre europeiska. Det handlar om Sveriges roll i Europa: Vilken roll skall Sverige spela ekonomiskt och kulturellt i Europa; kanske i Europas utkant? Det tredje, något trängre perspektivet är det nationella, i vilket olika regioner samspelar och spelar mot varandra. Det kan gälla Stockholm kontra Norrland, södra Sverige kontra norra Sverige. Den fjärde nivån är det inomregionala perspektivet. På det planet rör man sig ofta med inomregionala obalanser. Det kan handla om problemen i Jämtland, såsom Östersund kontra omlandet; Umeå kontra Västerbotten, Falun kontra Kopparbergs län eller Växjö kontra Kronobergs län. Det pågår ofta en mycket livlig och intensiv debatt, men jag tror att det är viktigt, som jag sade tidigare, att inse att alla nivåerna befinner sig i intimt samspel med varandra och att man inte kan avskärma den ena nivån från den andra. Jag skall försöka att mycket kortfattat ge uttryck åt detta behov av en helhetssyn när man skall försöka att förstå och lösa de regionala problemen. Jag menar, herr talman, att ett visst antal faktorer måste finnas för att en region skall kunna utvecklas på ett positivt sätt. För det första gäller det närheten och tillgängligheten. Människor, gods och mediabunden information måste kunna komma till och från regionen på ett snabbt och enkelt sätt, helst till låg kostnad. För detta krävs goda transportförbindelser av olika slag. Det är mot denna bakgrund ganska patetiskt när regeringen nu föreslår 10—15 milj.kr. för vissa flygförbindelser och satsningar på flygfält. Moderata samlingspartiet föreslår 45 milj.kr. till utveckling av flyget, inte minst i inre Norrland. Jag tror att det är en utomordentligt viktig och riktig satsning för att ge stödjepunkterna i Norrlands inland en verklig chans. Det krävs för det andra en hög kompetensoch kunskapsnivå inom regionen. Detta förutsätter ett väl fungerande utbildningsväsende på gymnasial och postgymnasial nivå och ett näringsliv som kan medverka i ett samspel mellan utbildningsväsende och sig självt liksom inom sig självt. Det är viktigt att inte minst små och medelstora företag, många gånger kanske med en litet annorlunda utbildningstradition än storföretagen, får komma in i detta system och upptäcka att det finns mycket att lära i ett mer formaliserat utbildningssystem. Också högskola och gymnasium kan då upptäcka att det finns mycket av kunnande ute i näringslivet. Från början kanske man upplever sig som tillhörande två skilda världar, men det är två världar som måste samspela med varandra. Moderata samlingspartiet har därför föreslagit ytterligare satsningar på de mindre högskolorna, uppgående till totalt 90 milj.kr. Vi föreslår att för exempelvis de gamla filialorterna Växjö, Örebro, Karlstad och Linköping förstärkningar görs av de s.k. LIE-anslagen på utbildningsdepartementets budget för att man där skall kunna ge flera enstaka kurser och vara mer anpassningsbar. Vi vill också att det satsas ytterligare på utrustningsanslagen på högskolorna, för åstadkommande av en större allsidighet. Man behöver i dessa regioner också ha en bred och allsidig arbetsmarknad. Skall en ung familj i dag flytta till en viss region är alltid frågan: Kan vi båda få arbete? Det är och förblir en ödesfråga för dessa regioner om de kan ha den bredden och det djupet på arbetsmarknaden att företag där framöver skall kunna rekrytera arbetskraft, inte minst kvalificerad sådan. Jag menar att det finns många exempel på att vi har misslyckats med detta. Det får inte medföra att vi missar möjligheten att pröva i stort sett vilken metod som helst, givetvis inom laglighetens ram. Det är nödvändigt att låta fantasin flöda och att pröva nya metoder. Jag anser också att det finns anledning att se efter på vilket sätt skattesystemet bromsar utvecklingen. Måhända finns det idéer som skulle kunna utvecklas på detta område. De höga marginalskatterna drabbar självfallet vissa familjer, där bara en av makarna kan försörja familjen. Meriteringsreglerna vållar problem. Arbetar jag i en kommun i södra Sverige och skall söka en tjänst i en kommun i norra Sverige, får jag inte tillgodoräkna mig hela min tjänstgöring. Vem vågar då flytta med sin familj, om man från att ha ett ordinarie jobb i en kommun kanske hamnar på tolfte plats på väntelistan i den nya kommunen? Civilingenjören flyttar inte till Arvidsjaur eller till Ludvika. Han låter bli att flytta, eftersom frun kanske inte kan få något arbete. De förslag till medflyttandebidrag och annat som regeringen bollar med är närmast löjeväckande i sin konstruktion. Effekten hittills har varit mycket dålig. Låt oss fortsätta att pröva dem. Men det finns mycket mer att göra. För några år sedan väckte jag själv idéen om villkorad avskrivning av studiemedel. Flera har nu tagit upp den tanken. Även i år har jag tillsammans med ett antal moderata medmotionärer lagt fram förslag i detta avseende. Det skall bli intressant att se hur utskottsbehandlingen kommer att gestalta sig. Det krävs ett rimligt kostnadsläge i regionen och på orten. Hushållen måste ha ett rimligt kostnadsläge i form av rimliga kommunalskatter och taxor. Företagen måste ha ett rimligt kostnadsläge. Därför föreslår vi sänkta socialförsäkringsavgifter i stödområde A och B med 10 resp. 3 procentenheter. Även kommunerna måste få en chans till ett rimligt kostnadsoch intäktsläge. Därför föreslår vi att man ändrar och ser över skatteutjämningssystemet. Vi vänder oss emot att systemet med specialdestinerade statsmedel klart missgynnar de mindre kommunerna. Det råder ingen tvekan om att så är fallet. Jag frågar Marianne Stålberg: På vilka grunder anser hon sig kunna påstå att de nuvarande specialdestinerade medlen har en klart regionalpolitisk profil? Vad avser regeringen att göra i detta avseende för att få en bättre regionalpolitisk profil på de specialdestinerade medlen? Det rör sig om stora belopp, ca 50 miljarder kronor per år. Det handlar emellertid även om att man skall skapa en mer kreativ miljö och att människorna får frihet och möjlighet att pröva något nytt och att bryta upp från gamla hämmande strukturer. Vi moderater kritiserar ofta att socialdemokraterna har en lagreglering, som gör att det finns för litet av dynamik i den enskilda sektorn. Ändå framstår den enskilda sektorn såsom kolossalt dynamisk jämförd med den offentliga.

Jag kunde fortsätta uppräkningen. I realiteten har dessa yrkeskunniga människor — många gånger är det kvinnor — inte någon möjlighet att starta något eget, för det skall samhället självt ta hand om. Är jag svetsare, rörmokare eller elektriker kan jag däremot starta eget och köra omkring med min kärra. Men dessa kvinnor är utestängda. Är detta ett utslag av regeringens progressiva s.k. jämställdhetspolitik? Häromdagen, herr talman, såg jag i massmedia att två socialassistenter på socialbyrån i Växjö dragit i gång en egen verksamhet. För 80 kr. gav man människor upplysningar om vart de skulle vända sig i den sociala byråkratin. Det är ett litet exempel på att människor i den offentliga sektorn, som i och för sig trivs med sin yrkesroll, gärna vill pröva nya former. I den offentliga sektorn finns inte utrymme för det nytänkande och den kreativitet som behövs för att föra Sverige framåt. Herr talman! Ett berikande kulturliv är betydelsefullt för en regions utveckling. Jag är ganska övertygad om att det finns skäl att studera fördelningen av olika anslag över statsbudgeten ut till regionerna för att se om det finns en rimlig balans mellan de pengar som kommer storstadsregionerna till del och de pengar som kommer landsbygden och landsorten till del. Jag är även övertygad om att ett livaktigt kulturliv ute på fältet betyder mer och mer när det gäller att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Herr talman! Man kan ta upp många fler områden, men jag har försökt nämna några. Jag har pekat på några avgörande svagheter i den socialdemokratiska politiken. Det skall bli mycket intressant att höra Marianne Stålberg, som regeringens främsta företrädare i detta sammanhang, förklara just denna brist på helhetssyn. Jag sade inledningsvis att jag inte tror på konfrontationspolitik. Jag är därför litet besviken, och ibland litet irriterad, över att man inte minst från centerhåll ser ett motsatsförhållande mellan stad och land. Jag skulle vilja ställa en fråga till Görel Thurdin, som i sin nya roll som blivande vice ordförande i centerpartiet kommer att premiärtala om regionalpolitiken: Är det något fel att Sundsvall, Östersund och Umeå växer? På vilket sätt skulle det försvåra eller underlätta för dessa regioner? Jag är alltså övertygad om, herr talman, att det krävs ett samspel mellan olika nivåer, och för att sanera den regionalpolitiska debatten är det bra att ha detta i åtanke.

Herr talman! Ett stort och viktigt strukturgrepp togs av den borgerliga regeringen år 1978, då man genom att slå ihop handelsstålverken i Luleå, Domnarvet och Oxelösund bildade SSAB. Sverige genomförde därigenom som första land i Europa en grundläggande, långsiktig omorganisation av huvuddelen av sin handelsstålsproduktion, något som ännu inte gjorts i många västeuropeiska länder, men där man just nu håller på med denna smärtsamma operation. Den socialdemokratiska oppositionen hade ju 1976—1982 nära nog som princip att onyanserat och hejdlöst kritisera alla näringspolitiska åtgärder som de borgerliga regeringarna föreslog och genomförde. Även bildandet av SSAB åtföljdes av en stark kritik från socialdemokratiskt håll, bl.a. av Ingvar Svanberg, för att företaget hade en pessimistisk grundsyn och för att de då företagna personalreduktionerna var onödiga och orimligt stora. Konkreta och konstruktiva förslag var det dock ont om. I dag står västvärldens stålindustri inför en ny kris. Att denna är så allvarlig att den motiverar en ny strukturgenomgång av SSAB är höjt över all diskussion. Nu regeras landet av en socialdemokratisk regering, och som medlem av dagens opposition — och i mitt fall som riksdagsman från Dalarna — har vi att granska den nya strukturplan som för tre dagar sedan framlades för SSAB. Diskussionen bör föras på ett sakligt plan och utan de demagogiska överdrifter som ej sällan präglade den dåvarande oppositionens inlägg i industriella debatter för tio år sedan. Det är min avsikt att endast ta upp två enheter inom SSAB, nämligen gruvan i Grängesberg och trådvalsverket i Domnarvet. En nedläggning av gruvan i Grängesberg skulle innebära dels att 770 anställda förlorade sina jobb, dels att ett stort antal blev arbetslösa i byggnadsoch transportföretag som utför arbeten åt gruvan. I så fall är det dessutom en ren tidsfråga när TGOJ:s järnväg Ludvika-Eskilstuna-Oxelösund måste läggas ned, eftersom malmtransporterna utgör basen för denna banas existens. I en ort som ligger så avsides till geografiskt som Grängesberg — därtill belägen i Ludvika kommun, som redan förut har ett svårt arbetsmarknadsläge — skulle en friställning av denna omfattning nödvändiggöra uppbyggandet av en storskalig ersättningsindustri om inte omfattande sociala och samhälleliga nackdelar skulle accepteras. Det är inte lätt att i dag hitta en sådan ersättningsindustri inom något område. Om man lyckas därmed, kommer uppbyggandet likväl att kosta stora pengar — sannolikt minst en halv miljard kronor eller mera. I denna situation, herr talman, förefaller det rimligt och helt nödvändigt att SSAB:s styrelse — utan förutfattade meningar — låter granska de olika projekt som ledningen för Grängesbergs gruva i samarbete med de anställda tagit fram för att dels effektivisera själva gruvdriften, dels och framför allt bygga upp en lönsam tillverkning av värdefulla biprodukter. Inför ett så ödesdigert beslut som att lägga ned Grängesbergs gruva anser jag det motiverat att ta kammarens tid i anspråk för att redovisa dessa åtgärder: 1. Åtgärdsprogram för effektivisering Genom kostnadsjakt, utbytesförbättringar och produktivitetshöjande åtgärder skulle kostnaderna för gruvbrytningen kunna sänkas med 100 milj.kr. per år redan 1989. Åtgärderna skulle medföra visa friställningar, dock inte nämnvärt större än vad som motsvaras av den naturliga avgången. 2. Framställning av termiskt fosfat, vilket har diskuterats i kammaren tidigare i dag. Genom en investering på 60 miljoner skulle i gruvan fallande apatit kunna förädlas till ett basiskt, långtidsverkande och kadmiumfritt gödselmedel. I försurningens tidevarv är ett basiskt gödselmedel en nåd att stilla bedja om, det kan bekräftas av lantbruksuniversitetet i Uppsala. Att det är långtidsverkande och ej omedelbart vattenlösligt är också mycket fördelaktigt — man behöver inte gödsla varje år, och produkten följer inte med vattnet rakt ut i havet, vilket bl.a. är Laholmsbuktens problem i dag och kan bli många kusters problem i morgon. Och till slut: Gjorda kalkyler pekar på att investeringen kan betala sig på ett par år. 3. Tillverkning av ferrit Med en investering av 10 miljoner skulle man kunna uppta tillverkning av ett superkoncentrat med mycket hög järnhalt. Denna s.k. ferrit kan utnyttjas som råmaterial för permanenta magneter, automatlåsande dörrhandtag, färgpigment och enklare elektroniska produkter. Även här handlar det om en mycket kort återbetalningstid för den ganska blygsamma investeringen. 4. Utvinnande av vanadin Malmen i Grängesberg innehåller 0,27 96 vanadin, en i svensk järnhantering flitigt använd legeringsmetall som i dag nästan uteslutande importeras från Sydafrika. För 50 miljoner skulle Oxelösunds masugnar kunna utrustas så att detta vanadin utvanns ur masugnsslaggen, genom en i dag helt färdigutvecklad metod som likaledes har en mycket kort återbetalningstid — kanske 2 år. Samma anläggning har planerats vid masugnarna i Luleå, men vanadinhalten i LKAB:s malmer ligger betydligt lägre än i Grängesmalmen, varför lönsamheten av vanadinutvinning bör bli bättre i Oxelösund. Mitt tekniska och kommersiella kunnande i detta ärende är icke sådant att jag inför kammaren kan påstå att här nämnda åtgärder tillsammans skulle rädda driften i Grängesbergs gruva. Men en enkel summering av besparingar och vinster på i dag outnyttjade biprodukter synes visa att driften ej skulle bli förlustbringande förrän dollarkursen — malmen prissättes i dollar — kommer ner mot 6 kr. Där är kursen ännu icke, och det är inte sannolikt att den någonsin kommer dit ... Till sist, herr talman: Om dessa planer förkastas, vilka åtgärder föreslår SSAB:s styrelse då för Grängesberg? Jag har all respekt för landshövding Ingvar Gullnäs, som erhållit uppdraget att mildra de sociala konsekvenserna av SSAB:s strukturprogram. Men — med all respekt för denne skicklige ämbetsman — att lösa Grängesbergs problem utan att behålla gruvan i drift kaninte bli någon lätt uppgift. Något definitivt nedläggningsbeslut bör i varje fall inte fattas förrän konkreta planer på en ersättningsindustri kan presenteras. Rimligtvis bör då dessa planer peka på en större lönsamhet för den nya industrin än den som dock ligger inom räckhåll om här redovisade projekt realiseras. Herr talman! Jag övergår nu till att tala om Domnarvet. Som tråddragare sedan barndomen kan jag inte underlåta att kommentera den föreslagna nedläggningen av Morganverket i Domnarvet med förlust av ytterligare 425 jobbi orten Borlänge. År 1986 tillverkades i detta verk 120 000 ton valstråd, 25 000 ton stång och vinkeljärn och 50 000 ton armeringsstål. Det senare sortimentet — alltså armeringsstålet — tillverkas i Sverige också av Smebox och Halmstads Järnverk, varför det säkert är riktigt att SSAB efter en strukturförhandling eller i samband med en affär släpper denna prismässigt dåliga produkt. Men varför släppa valstråden? Domnarvet är numera den enda tillverkaren i Sverige av vanlig valstråd, en produkt som Sverige konsumerar 150 000 ton av per år. I Hofors tillverkas valstråd för ventilfjädrar, och i Fagersta valsas rostfri tråd. Men inget av dessa verk tillverkar i dag vanlig kolstålsvalstråd, en produkt som är råvara för hela 35 tråddragerier i Sverige och som Domnarvet i fjol exporterade hela 60 000 ton av. Vad händert.ex. med dessa tråddragerier vid en avspärrning under kris eller krig? Och vad händer med Sveriges handelsbalans, som i dag förbättras med en kvarts miljard per år genom att Domnarvet valsar 120 000 ton valstråd per år? Lönsamheten är för dålig, är säkert det avgörande argumentet då SSAB:s styrelse föreslår en nedläggning av Morganverket. Detta verk gick — tillsammans med verk nr 4 i Luleå — med en förlust om 140 miljoner år 1986. Men 111 av dessa miljoner förlorades i Luleå på verk nr 4, som måste ha varit mycket illa skött. Och av de 29 miljoner som då faller på Morganverket i Domnarvet är 8 miljoner avskrivningar som SSAB inte får se röken av om verket läggs ned. Kvar att ”försvara” blir då en rörlig förlust om 21 miljoner, motsvarande 100 kr./ton. Vid bedömningen av hur stor denna s.k. förlust verkligen är för SSAB måste man dock se längre än till valsverket i Domnarvet. 67 90 av kostnaden för valstråden kommer från priset på de fyrkantsämnen från vilka tråden valsas — och dessa ämnen kommer från ämnesdivisionen i Luleå, en av SSAB:s mest lönsamma enheter! I fjol tycks ämnesdivisionen ha debiterat Domnarvet cirka 1 750 kr. per ton för dessa ämnen, samtidigt som man på export sålde samma ämnen till väsentligt lägre pris. Om man låtit Morganverket köpa ämnena från Luleå till dessa exportpriser, skulle verkets resultat mycket väl ha kunnat bli +21 miljoner i stället för som nu 21 miljoner. Det hela är en fråga om internprissättning inom SSAB som kunde bli effektivt belyst, om Domnarvet fick tillåtelse att köpa ämnen från utlandet till sitt Morganverk. Just i dag skulle priserna på ämnen från utlandet sannolikt göra detta verk mycket lönsamt — dock givetvis endast i dagens dåliga konjunkturläge. Ett Morganverk i Domnarvet utan armeringsstål skulle, i varje fall i lågkonjunkturtider, sannolikt inte kunna köras i treskift som i dag. Även om man till dagens valstrådstonnage om 120 000 ton lägger dagens tonnage om 25 000 ton vinkeljärn och stång samt kanske 10 000 ton som nu valsas i det nedläggninghotade verk nr 4 i Luleå, kommer man inte högre än till 155 000 ton. Ett sådant tonnage bör, om reparationer och ställningar i viss omfattning görs nattetid, kunna klaras med drift i tvåskift. En viss personalminskning skulle då ej kunna undvikas, om inte valstrådstonnaget kunde ökas genom att den i dag till endast 40 90 uppgående marknadsandelen i Sverige kunde ökas. Detta borde vara möjligt, men torde kräva en del investeringar. Herr talman! Det är inte ofarligt att låta en stor krets av valstrådskunder sväva i långvarig ovisshet om valstrådstillverkningens framtid i Domnarvet. Utländska valstrådstillverkare blir under en sådan period utomordentligt aktiva, och även sedan länge lojala kunder kan lätt låta sig lockas att köpa valstråden från annat håll, ”när ordinarie leverantör i alla fall skall lägga ner produktionen”, som de utländska konkurrenterna givetvis framhåller. Ett beslut om trådvalsningens framtid i Domnarvet brådskar därför, vid risk att det nu offentliggjorda nedläggningshotet i sig kommer att bli ”självuppfyllande”. Om kunderna — särskilt då sådana som köper hela sitt ofta specialbetonade behov från Domnarvet — drar sig ur eller ej förnyar valstrådsköpen därifrån, hjälper det inte hur många och långa MBL förhandlingar och andra förhandlingar som följer. Ett för svensk stålindustri skickelsedigert beslut har då kommit till stånd på ett nästan oavsiktligt sätt, vilket vore en tragedi. Herr talman! Det finns många andra frågor i samband med strukturpaketet för SSAB, men jag har tagit kammarens tid i anspråk tillräckligt länge med dessa. Gruvnedläggningen i Grängesberg är det i särklass allvarligaste sociala problemet i paketet, och minskningen i Domnarvet är allvarlig inte bara för orten Borlänge utan även för alla kunder som nu förlitar sig på att kunna få svensk valstråd från det enda existerande trådvalsverket för kolstålsvalstråd i Sverige.

Herr talman! Med tanke på talarlistans egenskap att kunna ändra utseende har jag en känsla av att anförandena nu kommer att beröra skilda områden. Vi får väl se var den här debatten slutar. Eftersom Börje Hörnlund redovisade centerns ståndpunkt i regionalpolitiken i går hade jag tänkt anknyta till den bara helt kortfattat i kväll. Därmed gör jag kanske Anders G Högmark besviken, eftersom han helt och hållet uppehöll sig vid de regionalpolitiska spörsmålen. Men jag kan åtminstone svara på hans fråga, om jag tyckte att det var något fel i att Sundsvall växte i storlek och att Östersund gjorde det. Det tycker jag inte alls. Men jag tycker inte heller att det är fel att Örnsköldsvik växer i storlek, att Umeå, Skellefteå och Luleå gör det eller att inlandet får en möjlighet till tillväxt. Jag kommer att beröra arbetsmarknadspolitik i mitt anförande. En människas möjlighet att bosätta sig och att bo kvar på en ort är helt beroende av de ekonomiska förutsättningar som den orten eller bygden ger. Ekonomiska förutsättningar är t.ex. arbetsinkomst, inkomstskattens — främst kommunalskattens — storlek, kostnader för boende och mat, kostnader för resor till och från arbetet m.m. För att betala levnadskostnaderna krävs en arbetsinkomst, som i sin tur kräver ett arbete. Ett eget arbete utgör grunden för en trygg och säker försörjning. Ett eget arbete skänker egenvärde, sociala kontakter, gemenskap och möjligheter till en personlig utveckling. Det här är naturligtvis lika viktigt för alla, både kvinnor och män, och viktigt för den unga generationen. Alla behöver känna att de behövs i samhället. Därför anser centerpartiet att ett av de viktiga politiska målen är allas rätt till ett arbete. Herr talman! Allas rätt till ett arbete borde gälla hela landet. Gör det det? Nej, förvisso inte. Vi vet att skillnaderna i landet är stora, beroende på om det är fråga om en utflyttningskommun eller en inflyttningskommun. Det är inte bara skillnader i arbete, utan det är skillnader i utbildningsmöjligheter, kommunalskatt och kommunikationer. Regeringen påstår att med en socialdemokratisk ledning minskar klyftorna. LO påstår motsatsen. I deras nyligen avlämnade rapport uttalas att de ekonomiska klyftorna har ökat. Vem skall man tro? I budgetpropositionen skriver regeringen: ”Trots den betydande minskningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och en fortsatt stark ökning av arbetskraftsutbudet har sysselsättningsökningen varit så kraftig att arbetslösheten har kunnat begränsas ytterligare.” Ja visst, genomsnittet i riket är i dag kring 2,7 960. Men sanningen är ju den att för inflyttningskommunerna är siffran lägre och för utflyttningskommunerna betydligt högre. Någon har sagt att om man står med ena foten i en hink med hett vatten och den andra i en hink med kallt vatten så mår man genomsnittligt ganska bra. Sådana är de här riksgenomsnitten. Vi har en bra sysselsättning, säger regeringen. Det är bara det att ett genomsnitt utraderar de negativa och de positiva talen. Ta statistiken över arbetslöshet för kvinnor resp. män! Det påstås att en utjämning har skett, men det är på samma sätt här. Arbetslösheten för kvinnor i utflyttningslänen är betydligt större än i inflyttningslänen, där den statliga sektorn finns, t.ex. här i Stockholm. Rikssiffror är bra för EG-statistiken, men de bör behandlas varsamt här i landet. Centerpartiet anser att alla skall ha rätt till en grundtrygghet. Att vara med i arbetslöshetsförsäkringssystemet får anses tillhöra den grundtryggheten, speciellt med tanke på att dagens arbetslöshetsförsäkring till 95 20 täcks av skattemedel. Det är egentligen inte längre fråga om en försäkring utan om ett statligt stöd. De allvarliga bristerna i det nuvarande systemet gör att en tredjedel av de arbetslösa av olika skäl inte kommer i åtnjutande av vare sig arbetslöshetsersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd. De har inte kvalificerat sig genom tidigare anställningar eller genom att ha varit arbetslösa tillräckligt länge. Vi i centerpartiet anser detta vara orimligt. Vi anser därför att en allmän arbetslöshetsförsäkring bör införas. Vi har dessutom den uppfattningen att de som har ett arbete har möjlighet att solidariskt svara för en liten del av tryggheten för den som är arbetslös. Det är så den s.k. fördelningspolitiken fungerar. Vuxenstudiestödet är knutet till krav om tillhörighet till A-kassa. Det gör att de som är utanför arbetsmarknaden och de som har arvodesinkomster eller inkomster av extrajobb och inte är anslutna till A-kassa kommer att stå utanför systemet. Det handlar främst om kvinnor. Trots att vuxenstudieavgift — med 0,25 96, tror jag Lennart Bodström sade i går — betalas in av arbetsgivaren på deras tillfälliga inkomster, kommer de att bli vägrade stöd när de behöver utbilda sig för att komma in på arbetsmarknaden på ett eller annat sätt. Har vi därmed gett dem samma möjligheter till utbildning som andra? Kan regeringen påstå att de har getts samma möjligheter till arbete som alla andra? Talar vi om allas rätt till arbete, då skall vi också ta med de människor som drabbats av olika former av arbetshandikapp. Målsättningen måste vara att dessa grupper i så stor utsträckning som möjligt skall beredas arbete inom det ordinarie arbetslivet. För grupper som har svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden krävs särskilda insatser av samhälle och näringsliv. Det är därför oroande att antalet arbetslösa med någon form av arbetshandikapp har ökat under 1986, samtidigt som den totala arbetslösheten minskat något. Det handlar om närmare 27 000 människor. Här har Samhällsföretag en stor uppgift. Samhällsföretagsgruppens uppgift är att skapa arbete åt arbetshandikappade där inga andra alternativ finns. Dels gäller det att se till att så många som möjligt får komma till Samhällsföretag, dels gäller det att lönebidragen är sådana att företagen erbjuder så många platser som möjligt. I nyhetsbladet från arbetsmarknadsstyrelsen berättar AMS att det samtidigt föreslås att patienter från de större vårdinstitutionerna för psykiskt utvecklingsstörda skall erbjudas arbete på Samhällsföretag, och därför vill AMS att staten skall ta emot 500 i stället för 300 personer med lönebidrag. Regeringen ger och regeringen tar. Var finns samhällsekonomin i detta? Människor utan arbete och utan social förankring kostar också pengar för staten. De är mer sjukskrivna, och de mår dåligt! Herr talman! På arbetsmarknaden har småföretagen en oerhört stor betydelse. De ger arbete åt mer än en miljon människor. De tillför statskassan 90 miljarder kronor per år. I utflyttningslänen är det viktigt att de små företagen har möjlighet att etablera sig och skapa nya jobb. Det är få gånger det finns en idé om ett nytt stort företag. På vilket sätt stöder regeringen småföretagen? Skattesystemet var från början sådant att samma regler gällde för de små företagen som för de stora. I dag har vissa orättvisor tagits bort, men arbetsgivaravgifterna tar nog snart loven av småföretagandet. En höjning av arbetsgivaravgifterna blir lika stor för stora som för små företag. Detta är orimligt. Små företag kan inte anses ha riktigt lika stor bärkraft. Dessutom beskattas företagen på ATP-avgifter även om underlaget eller vinsten inte nått upp över basbeloppet. Det kan inte vara riktigt att den som har lägre bärkraft skall betala för något som aldrig kommer den betalande till del. På samma sätt är det med de personer som har en anställningsinkomst som understiger basbeloppet. Med tanke på småföretagens betydelse för utflyttningslänen är det förvånande att detta fortsätter. Småföretagen har också en enorm betydelse för kvinnors sysselsättning i de här områdena. Men så är det i regeringens politik! Den starke vinner över den svage. Det har nu kommit signaler från kommunhåll, att när det gäller det kommunala bostadstillägget, slår de nya reglerna så, att tillskottet skall användas för standardhöjning av boendet. Det kan betyda att de pensionärer som försöker leva och bo billigt, dvs. de som har låg eller ingen ATP, kommer att ställas utanför. Nya regler för det vanliga bostadsbidraget kommer att slå så, att de som har inkomsthöjningar får för högt bidrag och de som har inkomstminskningar får för lågt bidrag. Ingen kontinuerlig korrektion kommer att ske utom undantagsvis. Vad för slags fördelningspolitik är detta? Årets budget har en tydlig ekonomisk-politisk strategi — det står i budgetpropositionen, och det stämmer. Regeringen ger i ena änden och tar tillbaka i den andra. Regionalpolitiska satsningar motverkas av indragna polistjänster, minskad kommunalskatteutjämning osv. Men riksgenomsnittet räddar regeringen i många fall. De positiva effekterna och de negativa effekterna tar ut varandra. Man kan med andra ord påstå att den tredje vägen är det statistiska medelvärdets väg. Jag hade hoppats att någon representant för regeringen gett sig tid till att delta i denna debatt om de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Nu har flera statsråd hoppat av en av årets stora riksdagsdebatter. Herr talman! Jag tycker det hade varit trevligt om de med sin närvaro visat riksdagen sin respekt.

Herr talman! Jag kan bara beklaga att varken Thage Peterson eller Anna-Greta Leijon befinner sig här i dag, men jag förstår att de har skäl att inte vara här. Vad Thage Peterson beträffar hade han ju anmält sig och tänkte tala i går kväll, men eftersom det var så många andra som gick upp och talade hann han inte göra det. Anna-Greta Leijon hade också för avsikt att gå upp i talarstolen i dag. Det var dock någonting som kom emellan. Det finns säkert förklaringar till detta som de själva kan lämna vid senare tillfälle. Anders G Högmark tog i ordentligt i dag. Jag frågade honom tidigare vad han hade ätit, eftersom han var så ettrig. Han sade då att han inte hade fått någon mat. Det är det som är orsaken — Anders är hungrig. Han sade att den socialdemokratiska regionalpolitiken var patetisk. Det är patetiskt av en moderat att säga det. Om moderaternas förslag skulle ha fått råda i riksdagen, skulle vi i dag inte kunna konstatera att det regionalpolitiska stödet har fördubblats sedan år 1984. Han sade också att människorna önskar besked och menade därmed att de borde ha fått lyssna till bl.a. Thage Peterson i går kväll. Jag vet att människorna vill ha besked när det gäller regionalpolitiken. Det är många som väntar på besked. Budgetpropositionen har emellertid nyligen lagts fram och den skall nu behandlas i utskottet tillsammans med de motioner som har väckts. Det finns således anledning både för allmänheten och för oss här i riksdagen att ta del av den debatt som kommer. För övrigt satt jag själv tillsammans med Anders G Högmark i den regionalpolitiska utredningen, och där haglade det från moderaternas sida inga fantastiska förslag som skulle ha kunnat rätta till de problem som faktiskt finns i dag. Jag kan inte gå in och svara på alla de frågor som Anders G Högmark ställde till mig och inte heller på det som Görel Thurdin tog upp. Jag förstår att det var Anna-Greta Leijon som Görel Thurdin skulle ha velat diskutera med. Om jag skulle svara på alla dessa frågor, skulle jag inte ha någon chans att hålla mitt eget anförande, vilket jag nu tänker gå in på i stället. I min egenskap av riksdagsledamot från Norrlands inland är jag nöjd med att de regionalpolitiska frågorna har ägnats stor uppmärksamhet i årets budgetproposition. Av särskild betydelse är att samtliga departement har tagit regionalpolitiska hänsyn, alla departement som med hänsyn till sin verksamhet kan låta sina förslag präglas av sådana hänsyn Det är ett genombrott, ett trendbrott, att regionalpolitiken präglar en hel budgetproposition. Särskilt viktigt är givetvis förslaget till förändrad skatteutjämning, vilket bl.a. syftar till en utjämning av kommunalskatten, och i övrigt visar en förståelse för inlandskommunernas besvärliga situation. Det kan inte råda något tvivel om att en utjämning av kommunalskatten undanröjer en del hinder för etablering av verksamhet i högskattekommunerna. Jag noterar också med tacksamhet att medlen för regionalpolitiska insatser förstärks och att regionalpolitiska medel fortsättningsvis kan användas inom såväl den privata som den offentliga tjänstesektorn. Det är av särskild betydelse mot bakgrund av att tjänstesektorn utvecklas snabbare när det gäller arbetstillfällen än vad industrisektorn gör. Det kant.o.m. ifrågasättas om det i framtiden blir möjligt att ordna arbete åt befolkningen i de regionalpolitiskt prioriterade länen utan en utbyggnad av tjänstesektorn. Herr talman! De åtgärder med regionalpolitisk inriktning som regeringen föreslår är ytterst välkomna, men också ytterst nödvändiga. Även om de regionalpolitiska medlen utökas och tillämpningen utvidgas, är det stora svårigheter att rättvist fördela arbetstillfällen och tillväxt någorlunda jämnt inom landet. Detta sammanhänger inte minst med den pågående förändringen med ökad automation i tillverkningsprocessen och att utvecklingen i hög grad alltmer inriktas mot s.k. kunskapsintensiv verksamhet. Praktiskt taget alla framtidsstudier visar att företag och andra verksamheter söker sig till kunskapstäta områden. Det innebär framför allt en kraftig utveckling i universitetsregionerna och därmed storstäderna. Om en sådan utveckling får pågå av sig själv, kommer den att leda till en alltför kraftig expansion av en handfull städer och däremellan ett alltmer utglesat landskap. Skall acceptabel regional balans uppnås måste kunskapsuppbyggnad ske på fler orter. I första hand måste de regionala högskolorna få ökade resurser och tydligare användas för en nödvändig kunskapsuppbyggnad. En förutsättning för det torde vara att i varje fall vissa forskningsresurser knyts till de regionala högskolorna. I inledningsskedet kan forskning ske inom områden med begränsade behov av dyrbar teknisk utrustning. Det borde t.ex. vara möjligt att knyta en professur i turistvetenskap till högskolan i Östersund. Den regionala högskolan i Gävle-Sandviken borde i samarbete med byggforskningsinstitutet i Gävle kunna utvecklas till en utvidgad forskningsresurs inom bostadsoch byggområdet. Byggforskningsinstitutets förslag om att få inrätta professurer bör kunna förverkligas. Universitetet i Umeå och Tekniska högskolan i Luleå bör få i uppdrag att undersöka möjligheterna att förlägga en del av sin forskning till regionala stödjepunkter i Norrlandslänen. Liknande uppgifter borde ges övriga universitet och högskolor i andra delar av landet. Även andra möjligheter till en spridd kunskapsuppbyggnad borde diskuteras. En sådan verksamhet har redan påbörjats, genom att regionalpolitiska medel använts för uppbyggnaden av vissa centra i samverkan mellan näringsliv, universitet, kommuner och staten. Denna verksamhet måste efter hand utvärderas och resultaten läggas till grund för en utveckling av verksamheten. Även om åtgärder av den karaktär som jag nu antytt skulle bli verklighet, och vi därigenom skulle få en mer decentraliserad kunskapsuppbyggnad, krävs ytterligare åtgärder om en balanserad utveckling skall ske. Storstädernas snabba expansion måste begränsas. Ett led i detta är att investeringsfonderna frisläpps i hela landet med undantag av Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har s.k. övrigt byggande utom bostäder begränsats i Stockholmsregionen. Ytterligare åtgärder i samma riktning måste prövas. Över huvud taget borde verksamhet som inte nödvändigtvis måste lokaliseras till storstäder och universitetsregioner lokaliseras till regionala centra i undersysselsatta områden. Ny statlig verksamhet inom både affärsverk och myndigheter bör förläggas till andra orter än storstäder och universitetsregioner. Riksdagens beslut om förläggning till vissa prioriterade områden måste börja respekteras. Även om vi nu kan iaktta en kraftig utveckling mot s.k. kunskapsintensiv produktion, är mer konventionell industriproduktion och arbetstillfällen inom industrin också i fortsättningen av mycket stor betydelse. Strävan bör vara att lokaliseringen av industrijobb sker till undersysselsatta regioner. Det gäller inte minst den råvarubaserade industrin. Mot den bakgrunden bör skogsindustriell verksamhet i ökad utsträckning lokaliseras till inlandet. Tillstånd till skogsindustriell verksamhet bör inriktas mot Norrlands inland och därmed begränsa eller förhindra kustnära förläggning. Vidare bör ytterligare försök med utvecklandet av s.k. kombinationssysselsättning ske i glesbygden och nya möjligheter, t.ex. genom s.k. distansarbete, prövas. Jag noterade med tillfredsställelse att statsministern och Bengt Westerberg i gårdagens debatt var rörande eniga om vikten av att jobba vidare med frågorna kring kombinationssysselsättningen. Dessa frågor har vi som kommer från skogslänen länge försökt väcka intresse för, eftersom kombinationssysselsättningen används flitigt i våra län. Herr talman! Det står klart för var och en att en balanserad utveckling inom Sverige kräver stor målmedvetenhet och betydande kreativitet. Vi måste gemensamt motverka en utveckling som leder till en kraftig expansion av en handfull redan gynnade områden och en ytterligare försvagning av redan utsatta områden. Regeringen har i sin budgetproposition anvisat nya möjligehter och nya resurser. Det ankommer nu på var och en av oss att medverka till en balanserad utveckling av hela landet.

Herr talman! Marianne Stålberg talade om att jag tog upp en lång rad frågor. Det är helt riktigt. Det blir många gånger så om man skall ha en helhetssyn när det gäller regional utveckling. Det var faktiskt en av poängerna i mitt lilla inlägg — att det inte går att tala bara om industristöd om man skall tala om regional utveckling. Jag är helt överens med Marianne Stålberg om att när det gäller industripolitiskt stöd är de insatser som socialdemokraterna har infört och föreslår mycket mer omfattande än moderaternas — men jag försökte inte visa att vi var duktigare i det avseendet. Jag sade att det tillhör en förgången tid att syssla med industristöd. Det verifierades av Marianne Stålberg. Hon mäter fortfarande den regionalpolitiska aktiviteten i mängden stödmiljoner! Sedan måste jag fråga: På vilket sätt kompenserar detta något större stöd de många hundra miljoner som exempelvis Norrlands inland dräneras på via löntagarfondsavgifter, olika socialförsäkringsavgifter, egenavgifter osv.? Moderata samlingspartiet har som bekant sagt nej till löntagarfonderna och den dränering de medför. Vi har också sagt nej till höjningar av socialförsäkringsavgifter och egenavgifter. Sammantaget överstiger de belopp som vi har sagt nej till flera gånger om de stödpengar som regeringen har pumpat in till industrins fromma. Vidare: Det är anmärkningsvärt, herr talman, att höra att Marianne Stålberg säger att det nya skatteutjämningsförslaget är ett trendbrott. Det gjordes en stor manifestation för ett antal månader sec an när det socialdemokratiska kommunalrådet i Linköping anförde styrkorna i södra Sverige mot regeringens förslag. Vi vet inte utfallet av riksdagsbehandlingen därvidlag. Jag vill fråga: På vilket sätt anser Marianne Stålberg att de totala statliga transfereringarna till kommuner och landsting har regionalpolitisk profil? Jag tänker exempelvis på sådana specialdestinerade medel som gäller barnomsorgen. — Vi kan gå från kommun till kommun, när det gäller de små kommunerna, och skall då finna att de avgifter som dessa kommuner betalar in till systemet är långt större än de belopp som går ut till resp. kommuner. Jag skulle kunna rabbla upp kommuner i Norrland som inte får hälften tillbaka av vad de betalar in. Jämfört med storstadsregionerna är de i strykklass. Jag vill ha reda på: På vilket sätt har den konstruktionen en regionalpolitisk profil? Sedan vill jag upprepa en fråga, även om jag förstår att inte Marianne Stålberg kan svara på allt: På vilket sätt tycker Marianne Stålberg att det offentliga vårdoch servicemonopolet och det reella yrkesförbudet på dessa områden — förbud för människor att starta eget — kan sägas vara inslag i en aktiv jämställdhetspolitik? Jag avser med andra ord förbudet för kvinnor att dra i gång något eget. Det är många frågor, och litet oförskyllt har Marianne Stålberg blivit regeringspartiets främsta företrädare. Kom det överraskande är det åter ett exempel på de dåliga kommunikationerna inom partiet.

Herr talman! Ja, Marianne Stålberg, vi förstår att det är stora svårigheter att skapa jämn sysselsättning i landet. Det kan vi ju avläsa i den regionala obalansen. När det gäller den regionala obalansen var Anders G Högmark inne på ett grundläggande problem som har funnits länge, nämligen statsbidragens fördelning över huvud taget. Den kommunala skatteutjämningen utgör i alla fall en mindre del av de totala statsbidragen som utgår till kommunerna. Jag förstår inte att Marianne Stålberg kan stå här och hävda att det förslag som regeringen nu har lagt fram skulle på något sätt förbättra situationen jämfört med tidigare. Jag har då läst ett brev från länen i Norrland, där man påtalar att man i och för sig är tacksam över att minskningen av den kommunala skatteutjämningen slår mindre mot Norrlandslänen än mot andra — hur det nu var de uttryckte sig. Men man ansåg att det var orimligt att medlen som utgår till de norra regionerna skulle minska. Vi får hoppas att Marianne Stålberg får regeringen på andra tankar i fråga om att utlokalisera statlig verksamhet, så att det nu äntligen kan bli verklighet, för det har det ju inte blivit. Så mycket statlig verksamhet har fortfarande inte utlokaliserats och definitivt inte till utflyttningslänen. Det är bra med de regionala högskolorna. Jag kan fylla på och säga att Umeå har sagt att där behövs nya professurer till civilekonomutbildning. Med tanke på tjänstesektorns betydelse för det övriga näringslivet är också det en angelägenhet att komma ihåg i det här sammanhanget. Många har talat här i kammaren om kombinationssysselsättning. När jag hör vad Marianne Stålberg säger nu börjar jag undra om folkpartiet och socialdemokraterna håller på att träffa nya uppgörelser. Det var i princip bara de två partierna som var så eniga om kombinationssysselsättning. Det gör mig litet konfunderad, för det har ju hävdats länge i kammaren hur nödvändigt det är att sådana möjligheter finns, framför allt för småbrukare i inlandet.
Herr talman! Låt mig börja med Görel Thurdin. När det gäller det nya förslaget till kommunal skatteutjämning förhåller det sig ju så att regeringen måste spara samtidigt som den kommer med det här förslaget. Om jag har förstått länsavdelningarna i de fyra Norrlandslänen rätt är de nöjda med förslaget, eftersom den besparing som sker inte tas ut i Norrlandslänen. Att fortsätta med det system som finns i dag skulle innebära att situationen försämrades avsevärt för Norrland. Om de borgerliga partierna är intresserade av att förbättra för de län och de kommuner som man nyss har pratat så varmt för, bör de följa regeringens förslag, eftersom skogslänens kommunavdelningar har gått med på det förslaget. Jag håller med Görel Thurdin om att vi har varit dåliga i riksdagen när vi inte har följt det beslut som vi har fattat om att prioritera vissa områden för utlokalisering av statlig verksamhet. Tyvärr var de borgerliga regeringarna som vi hade före 1982 lika dåliga. Redan före 1982 fanns ju riksdagsbeslutet om att verksamhet skulle utlokaliseras till vissa områden, men ändå fattades även under de åren beslut om att lägga verksamhet i Stockholmsregionen. Jag beklagar att våra regeringar har varit så dåliga på det här området. Vad beträffar kombinationssysselsättning är det inte alls så att någon koalition är på gång mellan socialdemokrater och folkpartister. Jag redogjorde bara för att jag hörde både statsministern och Bengt Westerberg ta upp kombinationssysselsättningen, så jag förstod att den saken i fortsättningen skulle komma att ägnas större uppmärksamhet. Jag är tacksam om fler partier kommer med på den vagnen. Anders G Högmark talar om att man måste ta upp många olika områden när det gäller regionalpolitiken. Jag håller med om det. Det är också därför som man i budgetpropositionen på praktiskt taget alla områden, från alla departement, pratar om gemensamma insatser som skall göra det bättre i skogslänen. Det är därför man har denna samlade syn, som aldrig har funnits tidigare i en budgetproposition. Talet om att det skulle förbättra situationen i glesbygden om vi skulle slopa vad Anders G Högmark kallar för yrkesförbudet för förskollärare att starta eget för vård av barn förstår jag inte. Anders G Högmark anförde som exempel att en elektriker ju får arbeta privat. Det är faktiskt litet skillnad, Anders G Högmark, på det arbetsmaterial som en elektriker och en förskollärare i så fall har — här är det mänskligt material det är fråga om. Det är på denna punkt vi skiljer oss åt: Vi tycker inte att man skall tjäna pengar på att vårda människor.

Herr talman! Det är så sant att regeringen pratar. Den pratar, precis som Marianne Stålberg sade, i varje bilaga i budgetpropositionen om regionalpolitiken. Men man är inte närvarande här i kammaren. Man föreslår väldigt litet konkret. Det finns inslag i skatteutjämningen — jag talar då om de 10-13 miljarder som finns i skatteutjämningssystemet — som bör reformeras. Det finns måhända inslag i Kjell-Olof Feldts förslag som kan diskuteras och som kanske är bättre än det nuvarande systemet, även om förslaget har många brister, vilket framfördes inte minst av ledande, tunga socialdemokratiska landstingsoch kommunalråd när man hade samling i andrakammarsalen före juluppehållet. Det var en stor manifestation, där många socialdemokrater instämde i Kjell-Olof Feldts oro. Men min fråga gällde: På vilket sätt anser Marianne Stålberg och regeringen att de specialdestinerade medlen, som är av storleksordningen 45-50 miljarder, har någon regionalpolitisk profil? Ur den pärm jag har på mitt rum skulle jag kunna läsa upp kommun för kommun från norr till söder och konstatera att man just i små kommuner i glesbygd betalar in nästan dubbelt så mycket när det gäller t.ex. barnomsorgsavgifter som man får tillbaka. På område efter område skulle jag kunna konstatera samma sak. Jag vill alltså ha en konkret redovisning av Marianne Stålberg av på vilket sätt de kommunala bidragen i det här avseendet har regionalpolitisk profil. Jag talar alltså om de specialdestinerade medlen. Sedan är det klart att man kan konstatera att det är skillnad mellan elektriker och förskollärare, Marianne Stålberg. Men jag konstaterar att vare sig sjukgymnaster, förskollärare, fritidspedagoger, vårdbiträden eller sjuksköterskor tillåts att starta eget — där råder i realiteten ett yrkesförbud med de vårdmonopol som stat, landsting och kommuner i dag har. Inget nytänkande förnimms hos Marianne Stålberg, ingenting! Så säger hon: Det är skillnad på material — hos förskoleläraren gäller det mänskligt material, och då måste det vara samhället, det offentliga, som vårdar. Det är minsann ett gott betyg som många enskilda människor ute i hemmen kommer att minnas, när det gäller att vårda sjuka mödrar och sjuka barn. Då duger inte ett enskilt initiativ, då är det kollektivet som skall vårda.

Herr talman! Görel Thurdin säger att centerpartiet framlagt ett eget förslag beträffande den kommunala skatteutjämningen. Det finns säkert skäl att titta på alla förslag framlagda i riksdagen under våren. Jag förstår att man i utskottet kommer att bearbeta både regeringens förslag och förslag från de olika partierna. Men jag säger än en gång att när det gäller skogslänen har representanter för kommunerna där sagt sig vara nöjda med regeringens förslag. Det finns anledning för de partier som värnar om skogslänen att titta litet närmare på regeringens förslag. Görel Thurdin sade att det var ekonomisk-politisk strategi i den här budgeten. Ja, det är klart. Hur skulle det vara om vi inte hade en regering som förde en vettig ekonomisk politik? Jag skall inte dra upp exemplen från hur det var tidigare, men ändå berätta för Görel Thurdin, om hon inte kommer ihåg det, att vi hade ett ofantligt stort budgetunderskott, 87 miljarder kronor, år 1982. Ingen i detta land tjänar på att budgetunderskottet fortsätter att växa. Det har varit regeringens ambition att med bibehållen social välfärd beta av detta fantastiska budgetunderskott. Jag tycker man varit mycket skicklig, och man har också fått beröm utanför landets gränser. I budgetpropositionen i år framgår att budgetunderskottet kommer att vara 37 miljarder, alltså en minskning från 87 till 37. Det tycker jag inte är fy skam. Det är klart att det måste synas någonstans, men man har försökt fördela det så rättvist som möjligt. Anders G Högmark fortsätter att tala om att stadsråden inte finns närvarande i kammaren. Det finns säkert skäl för detta. Jag vet att de var väldigt angelägna att komma hit, men saker inträffade som gjorde att de inte kunde vara här. Ni kommer säkert att få träffa dem och ta upp era frågor. Anders G Högmark säger att det inte finns något förslag som skulle förbättra situationen i Norrlandslänen, i de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Jag tycker det är nästan oförskämt att framföra något sådant. Det finns massor med förslag, även om jag i mitt huvudanförande sade att det säkert finns skäl att göra ännu mera. Men man satsar på att förbättra infrastrukturen som är så viktig i Norrlandslänen. Man lägger fram förslag om att t.ex. förbättra vägarna för 6 miljarder kronor, på tio år. Genom SJ görs förbättringar, inom datakommunikationerna läggs miljarder under kommande år. Kommunala flygplater, som Anders G Högmark tidigare sade är så dåliga, lägger man 15 miljoner på för att förbättra dem. Och detta att det i fortsättningen skall vara möjligt att lämna regionalpolitiskt stöd till den privata tjänstesektorn tycker jag också är bra.